Herr talman! Det tycks som om Marietta de Pourbaix-Lundin blundar för verkligheten, den verklighet som innebär att tusentals människor varje år dör av alkoholsjukdomar och alkoholskador. Det är en verklighet som interpellanten aldrig talar om, aldrig vill kännas vid. Det är en verklighet som interpellanten inte ägnar någon som helst omsorg för att minska alkoholskadorna. I den mån interpellanten visar omsorg i den här diskussionen är det snarast hur de som i dag är utsatta för alkoholproblem och alkoholsjukdomar lättare ska få tillgång till ännu mera alkohol. Det kan knappast vara lösningen på våra alkoholproblem. Att göra alkoholen ännu mer lättillgänglig för ökad konsumtion är fullkomligt fel instrument och fel medicin. Jag konstaterar också, vilket är egendomligt, att Marietta de Pourbaix-Lundin säger att det är beklagligt att Systembolagets andel av försäljningen minskar. Det är ju samma systembolag som Marietta de Pourbaix-Lundin vill avskaffa. Det är märkligt att hon vill avskaffa ett av de bästa instrumenten som vi har i svensk alkoholpolitik för att kunna hålla nere alkoholskadorna och alkoholsjukdomarna. Jag är mycket väl medveten om, vilket också har framgått av många diskussioner, att vi måste hitta en rimlig anpassning av svensk alkohollagstiftning och skatter till det som händer i vår omvärld. Men vi drar inte så förenklade slutsatser som entusiasterna som vill ha ökad försäljning gör. När vi ändrade införselreglerna för ett något år sedan sade Marietta de Pourbaix-Lundin och några av hennes gelikar att det skulle rinna in en flod av alkohol - öl, vin och sprit - i Sverige, att Systembolagets försäljning skulle sjunka dramatiskt och att vi därför borde sänka skatterna ännu mer. Det har inte skett några dramatiska förändringar. Där har Marietta de Pourbaix-Lundin och hennes gelikar fått fullständigt fel. Förändringarna har varit ganska små, och regeringen har gjort en del justeringar. Men jag tror att det är andra intressen som ligger bakom Marietta de Pourbaix-Lundins agerande. Det är inte av intresse för och omsorg om de som har alkoholproblem som hon agerar, utan det tycks i stället vara av intresse för att öka på alkoholkonsumtionen och därmed tillgodose alkoholproducenternas intressen. Det tycker jag är en ganska antisocial inställning. Den ligger långt ifrån den människosyn som jag har. Jag vill i första hand inte göra det lättare för människor att råka ut för alkoholproblem. Om Marietta de Pourbaix-Lundin vill ha en sådan politik och en sådan utveckling får hon stå där ensam.
Herr talman! Jag betackar mig för det misstänkliggörande som finansministern ägnar sig åt. Han säger att jag, Marietta de Pourbaix-Lundin, och Moderaterna vill att folk ska dricka mera. Det är inte detta som det är fråga om. Det sker ju redan nu, men helt utan kontroll. Tycker finansministern att det är bättre att ungdomar köper svartsprit? Det är ju bevisat att de som köper mest svartsprit är ungdomar och missbrukare. Finansministern säger att med Moderaternas politik kommer missbrukarna att kunna dricka ännu mer. Ja, men de köper ju inte sprit på Systembolaget, de köper den någon annanstans med alla de faror som det innebär. Det är väldigt tråkigt att finansministern inte kan se verkligheten och dra några slutsatser av den. Han borde se till att den socialdemokratiska regeringen har en långsiktig strategi för det som inte är ofrånkomligt, dvs. att Sverige måste sänka sina höga alkoholskatter. Jag har aldrig förstått vad det är som gör att så fort man kommer innanför Sveriges gränser - vare sig man är svensk eller kommer från något annat land - behöver man både livrem och hängslen. Då kan man själv inte ta något ansvar för sin alkoholkonsumtion. Det är precis som att det händer något när man kommer innanför Sveriges gränser. Då måste man handla på Systembolaget, då är alkoholskatterna höga och då ska regeringen bestämma hur mycket man ska dricka. Nej, finansministern, kom ut i verkligheten och se att vi inte är annorlunda i Sverige. Vi måste kunna ta eget ansvar. Vi måste också ha alkoholskatter som är jämförbara med dem i vår omvärld. På sikt kommer vi inte att kunna ha kvar Systembolaget.

Herr talman! Marietta de Pourbaix-Lundin säger att vi inte är annorlunda i Sverige än i andra länder. Jo, det är vi. Vi har faktiskt minst alkoholskador i hela Europa. Har Marietta de Pourbaix-Lundin någon gång funderat över varför vi i Sverige har minst alkoholskador och det lägsta antalet dödsfall som en följd av alkoholsjukdomar? Har interpellanten funderat på vad orsaken är till att Sverige är mer framgångsrikt på det här området än andra länder? Huvudskälet är att vi har fört en alkoholpolitik och socialpolitik som har värnat de intressen och de instrument - där det detaljhandelsmonopol som Systembolaget har är ett av dessa instrument - som har gjort att vi har haft mindre alkoholskador och alkoholsjukdomar än man har haft i andra delar i Europa. Jag tycker att vi ska sträva efter att vara annorlunda i det avseendet även i fortsättningen. Jag har ringa förståelse för att det är viktigare att lägga om politiken så att den främjar de intressen som vill öka alkoholkonsumtionen. Jag tycker att det är mycket märkligt att tro att man ska kunna minska alkoholsjukdomarna och alkoholskadorna genom att stimulera en ökad konsumtion av alkohol. Det är det som interpellanten förordar. Hade interpellantens linje haft gehör i Sverige under de senaste 50 åren hade Sverige i likhet med många andra länder i Europa varit ett land med en mycket högre andel av befolkningen som dör i eller drabbas av alkoholsjukdomar av olika slag. Vi behöver inte gå längre än till ett av våra södra grannländer för att se att man där har mycket högre dödlighet som en följd av alkoholsjukdomar. Det kan inte vara ett ideal för Sverige. Jag vet att det finns ansvarsfulla personer bland de borgerliga partierna, och inte bara hos Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som är beredda att stödja en alkoholpolitik som minskar alkoholskadorna och inte ökar dem, som interpellanten vill.

Herr talman! Marie Engström har frågat om jag tänker ta några initiativ för att förhindra att alltfler unga drabbas av betalningsanmärkningar, för att förhindra att enstaka betalningsförseelser får negativa konsekvenser och för att minska andelen skatteskulder avseende restskatter som finns registrerade hos kronofogdemyndigheten. Betalningsförsummelserna har visat en tendens att öka på senare tid bland såväl unga som andra. Precis som Marie Engström tycker jag att den utvecklingen är beklaglig och oroande, och den uppfattningen delas också av kronofogdemyndigheterna och Riksskatteverket. Regeringen har som ett av verksamhetsmålen angett att kronofogdemyndigheterna ska verka för en god betalningsmoral i samhället. De ska genom att förbättra sina kunskaper om vilka samhällsgrupper som finns i riskzonen för att bli gäldenärer hos kronofogdemyndigheten och genom förebyggande åtgärder riktade till sådana grupper minska risken för att så sker. Det förebyggande arbetet är inte minst inriktat på just ungdomar i den ålder där de börjar få en egen ekonomi och riskerar att dra på sig betalningsanmärkningar. Som Marie Engström nämner trädde en lagändring i kraft den 1 oktober 2001 av den innebörden att uppgifter hos kronofogdemyndigheten om enstaka betalningsförsummelser ges sekretesskydd och att uppgifterna inte får användas vid kreditupplysning - allt detta under förutsättning att skulden betalats eller målet återkallats utan att kronofogdemyndigheten behövt fatta något beslut, t.ex. om utmätning, och att det bara rör sig om ett fall under en tvåårsperiod. Ett av syftena med reformen var att komma till rätta med det problem som ligger i att enstaka betalningsförsummelser kan få orimliga konsekvenser. Lagändringen var inte okontroversiell, och den lösning som valdes är ett uttryck för en avvägning mellan intresset av skydd för gäldenären och det viktiga och berättigade intresset av en väl fungerande kreditupplysningsverksamhet. Vad gäller restskatterna var det, som Marie Engström säger, vid skattebetalningslagens tillkomst som ordningen med att arbetsgivaren gör skatteavdrag avskaffades. Skälet för detta var bl.a. den inte oväsentliga administrativa börda som avdragssystemet innebar för arbetsgivarna, men också det förhållandet att det i dag i de allra flesta fall rör sig om rätt så små belopp. Det finns därför inte samma behov som tidigare av den uppdelning som låg i att arbetsgivaren gjorde avdrag under tre månader. Sammanfattningsvis vill jag svara Marie Engström på följande sätt. 2001 års reform vad gäller sekretess och kreditupplysning kommer att utvärderas. Om det visar sig att reformen inte var tillräcklig kommer regeringen att överväga åtgärder för att förhindra att kreditupplysningsföretagen i kreditupplysningar lämnar information om enstaka, mindre betalningsförsummelser.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag vill teckna lite bakgrund. Det är i dag alltfler unga människor i dag som hamnar i kronofogdemyndigheternas register. I åldersgruppen 18-25 år är det så många som 6 %, och det är alldeles för många. Det största problemet är kanske att det är i just dessa åldersgrupper som ökningen sker snabbast. Det får man väl ta som en varningssignal. Vad är det då för skulder som ungdomarna har? Ja, jag tror att det är mobiltelefonräkningar som toppar skulderna. Men det handlar också om kostnader för medicin, läkarvård och försäkringar. Även skatter är ganska väl representerade, alltså skulder till staten. Det finns även andra skulder till staten som också ligger ganska högt på den här skalan. Som många vet kan en betalningsförsummelse många gånger rendera i en personlig katastrof. Just för unga människor som befinner sig i ett sådant skede i livet att de vill skaffa lägenhet, köpa möbler, skaffa ett telefonabonnemang osv. kan detta faktiskt få väldigt allvarliga konsekvenser. När det gäller inbetalning av restskatt har ordningen tidigare varit att det har varit arbetsgivarens skyldighet att betala in restskatt för den anställde. Därmed har inte den typen av problem som vi har i dag funnits tidigare, men vi har faktiskt tillskapat ett nytt problem. Finansministern säger i svaret att det handlar om så låga belopp, men det vet jag inte riktigt om jag kan hålla med om. Det får vi kontrollera. Men vi kan ändå vara överens om att det är ett problem i dag som vi inte har haft tidigare. Så är det onekligen. Sekretesslagstiftningen ändrades den 1 oktober förra året. I beslutet ligger naturligtvis att vi ska följa upp vad lagstiftningen har givit vid handen. Vi vet redan nu att flera s.k. småskulder har rensats bort från registren hos kronofogdemyndigheterna. Men jag tycker nog personligen att man kunde ha gått ett litet steg längre. Om det skulle dyka upp ytterligare en liten skuld inom en tvåårsperiod, finns man ju återigen med i registren och är därmed också exponerad för kreditupplysningsföretagen. Svaret på min interpellation går i stort sett ut på att vi ska följa utvecklingen efter förändringen i sekretesslagstiftningen. Jag skulle sammanfattningsvis vilja säga att jag tycker att situationen är ganska allvarlig nu. Den tendens vi ser gör att vi kanske skulle behöva ta i lite mer kraftfullt än att bara hänvisa till att vi ska utvärdera en förändrad lagstiftning.
Fru talman! Jag delar naturligtvis Marie Engströms oro över att det är för många ungdomar som hamnar i kronofogdemyndigheternas register. Vi ska naturligtvis på alla sätt och vis försöka motverka en sådan utveckling. Den lagändring som gjordes förra hösten är ett led i detta. Utöver utvärderingen av vad som hänt efter lagändringen tycker jag att det är viktigt att vi också funderar på vad vi kan göra när det gäller information och utbildning. Här har naturligtvis skolan ett stort ansvar att se till att skapa bra kunskaper hos våra ungdomar om det ansvar för pengar, skatter och betalningsskyldigheter som man har. För att ta exemplet med telefonräkningar, som har varit en mycket omdiskuterad fråga och som säkerligen är en stor anledning till att många ungdomar har hamnat i kronofogdemyndigheternas register, är det naturligtvis bra att det numera finns så många andra tekniker, t.ex. kontantkort, som gör att man kan hålla bättre kontroll på kostnadsutvecklingen. Jag vet också att många ungdomar i växande utsträckning har gått över till att använda sig av exempelvis kontantkort för mobiltelefoner. Därmed har en del av riskerna för att få en växande andel ungdomar i kronofogdemyndigheternas register undanröjts. Men det finns mycket mer att göra på det här området. Det är en svår avvägningsfråga. Det handlar om att ta hänsyn till de risker som finns. Om samhället inte reagerar i tid kan ju skulderna dra i väg rätt fort och många ungdomar kan hamna i en ännu svårare situation. Därför måste samhället naturligtvis reagera på ett sådant sätt att vi inte medverkar till att fler får svårigheter. Det kan ske inte minst via det som skolan kan medverka till, men också genom en lagstiftning som är utformad på ett sådant sätt att rätt signal skickas till våra ungdomar och andra som råkar ut för betalningssvårigheter. Det är inte bara skolan som har ett ansvar här, utan också banker och många andra aktörer på marknaden bör ta ett större ansvar för att förmedla information om rättigheter och skyldigheter när det gäller betalningsförelägganden.
Fru talman! Jag är säker på att både jag och Bosse Ringholm tycker att det här är ett stort problem som vi vill göra något åt. Det är bara det att jag kanske vill skynda på det lite mer än Bosse Ringholm. På TT i dag kan vi läsa att i Östersund har kommunen fått gå in och anvisa lägenheter till ungdomar som på grund av betalningsanmärkningar inte kan få lägenheter på den öppna marknaden. Man anvisar lägenheter som man i annat fall använder för missbrukare och andra. Det tycker jag är en tydlig indikator på vart vi är på väg. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi ger ungdomar möjligheter till en bra start i livet, vid sidan av möjligheten att skaffa jobb osv., på ett godtagbart sätt. Det här måste vi ta till oss. Jag är säker på att man även i andra kommuner har de problem som man har i Östersund. Finansministern säger att samhället måste reagera - det håller jag verkligen med om - och att skolan ska göra sin insats. Nu är det så att kronofogdemyndigheterna bedriver utbildning och informationsverksamhet i skolorna i dag och gör det på ett väldigt bra sätt. Problemet är, som jag ser det, att kronofogdemyndigheterna behöver mycket mer resurser till den här verksamheten. Det är nog det som är ett av de stora problemen. Jag tror nog att skolorna är villiga att ställa upp här. Men, som sagt, ansvaret har vi från politiskt håll i någon mening ändå lagt på kronofogdemyndigheterna.

Fru talman! Jag har valt att delta i den här interpellationsdebatten därför att jag är ansvarig för mitt partis konsumentpolitik, och jag har suttit med i utredningen Starka konsumenter i en gränslös värld. Innan jag börjar vill jag vädja till ministern att utnyttja sin rätt till repliker så att institutet interpellationsdebatt är värt namnet. Visa respekt, Bosse Ringholm, kanske inte för oss personligen och kanske inte för vårt parti eller "gelikar" - ett ord som ministern använde alldeles nyss - men för oss som representanter för Sveriges högsta beslutande organ. Jag hoppas verkligen att ministern tar de här debatterna på allvar. Jag tycker inte att interpellanten har fått ett bra svar. Det är mycket kort och ger inte svar på hennes frågor. Jag har också förvånat mig över den nonchalans som finansministern visar unga människor mitt i livet som behöver skaffa en hel del för att få ett bra liv, vilket betyder att man sätter sig i skuld. Även om man betalar sin skuld, kan betalningsanmärkningen finnas kvar i registret i minst tre år för en privatperson och i minst fem år för ett företag. Denna anmärkning kan exempelvis leda till att man inte får låna pengar, inte kan skaffa lägenhet, arbete eller telefonabonnemang. Jag kan berätta om Anna, 19 år, som är en symbol för alla de ungdomar som gått ut gymnasiet och är på väg in i livet på egen hand. Hon missade att betala en parkeringsavgift på 12 kr och fick en kontrolluppgift på 600 kr. Med inkassoföretag, dröjsmålsränta och annat kom skulden upp till 2 440 kr. Då betalade Anna. Men eftersom kronofogdemyndighetens register är offentligt - man behöver inte vända sig till kreditupplysningsföretag - ligger detta henne i fatet. Hon har inte fått någon bostad därför att hyresvärden tog reda på att hon hade en betalningsanmärkning och på så vis visat att hon inte hade någon god betalningsmoral. Hon har lärt sig en läxa, förhoppningsvis, men straffet är för hårt. Det måste finnas en möjlighet att ta bort uppgifter. Det här registret är ju till för människor och det måste finnas en mänsklighet i detta. Det faktum att ungdomar missar betalningen tyder på en sak, nämligen att de inte kan tillräckligt om privatekonomi. Det behöver komma in i skolans undervisning. Av det som lades fram i den utredning som det talades om förut var detta i stort sett det enda som jag var överens om med de andra partierna. Undersökningar visar att konsumentfrågor har en otydlig roll i skolan. Den gränsöverskridande karaktären medför att området inte prioriteras. Studierna avseende skuldsättning och skuldsanering visar att det finns en omedvetenhet både i samhället och bland skuldsatta hushåll om betydelsen av hushållsplanering och budget. Anna borde ha fått lära sig privatekonomi i skolan, redan i grundskolan. I vuxenvärlden är det svårt. Jag förstår att ungdomarna får en chock när de först får veckopeng, studiemedel och studielån som är den summa som de har blivit lovade, men när de sedan får jobba själva är det någon som tar en stor del av pengarna. Jag förstår att de har problem. Jag vet att det finns möjlighet att rätta till detta, och jag vill ge några tips till finansministern: Ge unga information och utbildning! Öka konkurrensen så att priserna på konsumentvaror sjunker! Sänk skatterna så att vanligt folk kan leva på sin inkomst!
Fru talman! Det här är naturligtvis viktigt, och jag och Marie Engström är överens om att vi ska stärka insatserna i skolan för att ge ungdomarna bättre kunskap om ekonomi. Det har skett ett sådant arbete via skolverket och konsumentverket under senare tid. Jag vill särskilt framhålla att regeringen har anslagit tio miljoner kronor till olika ungdomsorganisationer som är engagerade i detta arbete. Jag tror att det är bra att ungdomarnas egna organisationer medverkar i detta. Det är oftast den bästa utformningen av informationsverksamheten. Den delen är viktig - att ungdomarna får en förbättrad information och utbildning om detta via skolan och kanske via ungdomsorganisationer. Marie Engström säger att hon kanske vill gå ett steg längre. Jag har sagt att man ska utvärdera den reform som gjordes förra hösten och se om vi måste ta ytterligare steg. Det är hela tiden en svår avvägningsfråga. Reformen förra hösten innebar att vi gav ett antal ungdomar och andra ett sekretesskydd. Det gör att de inte längre för enstaka förseelser behöver råka ut för att kreditupplysningsföretagen lämnar vidare uppgifter som leder till att de inte får t.ex. hyra bostad eller ta banklån. Men om vi går för långt i skyddet av de förseelser som görs finns det naturligtvis en risk att banker och kreditinstitutioner blir än mer restriktiva i sin kreditgivning till vissa grupper, inte minst till ungdomar. Det gäller att göra en avvägning. Det gäller att samhället reagerar i rimlig tid så att vi kan stävja en utveckling mot ökade förseelser. Detta ska ske i kombination med de informations och utbildningsinsatser som jag nämnde tidigare. Men vi måste göra detta på ett sådant sätt att man inte ska råka illa ut om det bara rör sig om enstaka förseelser. Om det däremot handlar om upprepade förseelser måste samhället reagera, inte minst därför att de ungdomar som rimligen borde vara berättigade till att få lån, hyra en egen bostad osv. kan försättas i ett sämre läge om banker och hyresvärdar blir mer restriktiva i sin hållning. Man måste hela tiden göra denna svåra avvägning. Vi vill naturligtvis att det ska vara ett så litet antal personer som möjligt som råkar ut för betalningsanmärkningar och därmed hamnar i kronofogdemyndigheternas register - det gäller både ungdomar och andra. Det måste vara själva huvudmålet. Om man sedan har gjort sig skyldig till en förseelse vill vi helst att den ska vara av undantags eller engångskaraktär. Därför måste man naturligtvis ha en rimlig form av reaktion från samhällets sida, så att det inte ska bli fler överträdelser och så att man inte försvårar för ungdomar och andra att få exempelvis lån eller egen bostad.
Fru talman! Naturligtvis är detta en fråga om avvägning. Naturligtvis får man inte gå för långt och ge efter för mycket. Jag förstår precis vad finansministern talar om. Som det är i dag kan två skulder på några hundra kronor som inte betalas inom loppet av ett par år faktiskt få väldigt stora konsekvenser för den enskilde, för ungdomar. Det gäller möjligheten att skaffa lägenhet, ta lån osv. Det är ju kärnan. Sett i relation till mycket annat som händer i samhället tycker jag att man måste ta denna diskussion och se om reglerna ändå inte, trots förändring, är för tuffa i dag. Man kan se över beloppsgränsen och tidsgränsen. Man finns faktiskt kvar i de här registren ett antal år. När det gäller skolan, information och utbildning tror jag personligen mest på det som kronofogdemyndigheterna kan förmedla. De har mycket kunskap och mycket erfarenhet. Jag tror också att de kan tala mycket rakt med ungdomarna. De kan deras språk och vet exakt vad de pratar om. Kronofogdemyndigheterna behöver resurser för detta. Jag hoppas att jag och finansministern kan föra en fortsatt diskussion om detta i ett annat sammanhang. När det gäller skatteuppbörden skulle jag vilja ha en diskussion om möjligheterna att så att säga återgå till det gamla, dvs. att arbetsgivaren har ett större ansvar för att resterande skatter levereras in till skattemyndigheten.

Fru talman! Det här blev tyvärr lite konstigt, men vi ska göra det bästa möjliga av situationen. I svaret säger finansministern att den börda som det har inneburit för företagen att administrera restskatterna har varit icke oväsentlig. Det var ju tacksamt. Det är inte ofta företagen får sympati från finansministern, men här har de fått det. Om hantering av små belopp får sådana här effekter borde det väl vara lättare för företagen att betala in dem än för en ung människa som inte har förstått systemet än. Om det är små belopp är det lättare för ungdomarna att glömma dem. I svaret sägs också att man ska utvärdera 2001 års reform. I de svar vi här i riksdagen får på interpellationer heter det ofta att man tänker på, funderar på, börjar tänka på, har börjat eller håller på att utvärdera något - och det innebär att man får ett nej i interpellationssvaret. Det här är ju en ganska ny reform, och jag är orolig för att det dröjer länge innan den utvärderas.

Fru talman! Marie Engström tar upp diskussionen om resurser för kronofogdemyndigheterna. Kronofogdemyndigheterna är ju tillsammans med Riksskatteverket väldigt viktiga på det här området. Det är de som ser till att vi får in inkomster för att täcka alla de utgifter som vi i goda tider gladeligen diskuterar att expandera. Vi har de senaste åren gett mer pengar till Riksskatteverket och kronofogdemyndigheterna. Inför höstens budgetbehandling är det självfallet en viktig fråga om det finns förutsättningar och resurser för att stärka Riksskatteverket och kronofogdemyndigheterna. Vi vet att de resurser vi sätter in där också genererar mer skatteinkomster, något som ur den synvinkeln är väldigt positivt. Vi får väl återkomma till det inför höstens budgetbehandling.

Fru talman!

Hus AB och Vasakronan AB, samt två nya myndigheter, Statens fastighetsverk och Statens lokalförsörjningsverk. Parallellt med detta blev varje myndighet ansvarig för sin egen lokalförsörjning. Byggnadsstyrelsens monopol som lokalhållare för statsförvaltningen upphörde således därmed. Förändringen av organisationen hade två syften, nämligen att uppnå en effektivare lokalförsörjning och en effektivare fastighets och förmögenhetsförvaltning. Riksdag och regering har konstaterat att den genomförda reformen var bra och nödvändig samt att principerna bakom den ska ligga fast. Gränsen mellan vad som är en s.k. ändamålsfastighet och en kommersiell fastighet är ofta mycket svår att dra. Detta påpekar också regeringen i proposition 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning m.m. I propositionen sägs bl.a.: "De fastigheter som utnyttjas i den statliga verksamheten är av många olika slag. Staten bedriver verksamhet i generella kontorslokaler på orter med väl fungerande lokalmarknader där alternativen är många och uppenbara för såväl hyresvärd som hyresgäst, dvs. kommersiella fastigheter. Annan statlig verksamhet bedrivs i specialanpassade lokaler, t.ex. speciallaboratorier inom ett universitets campusområde och kriminalvårdsanstalter där alternativen för såväl hyresvärd som hyresgäst är begränsade, dvs. ändamålsfastigheter. "Riksdagen har inte haft någon annan uppfattning är regeringen i detta avseende. Av nämnda beskrivning framgår att byggnader inom ett campusområde inte per definition kan anses vara ändamålsfastigheter. Bedömningen om en fastighet är en ändamålsfastighet eller inte får göras i varje enskilt fall. I de fall där vare sig hyresvärd eller hyresgäst har några alternativ kan det vara affärsmässigt att vid en nyinvestering avtala om att hyresgästen förbinder sig att under kontraktstiden betala hela investeringen, dvs. långa hyrestider. Parterna kan enas om andra villkor för t.ex. hur verksamhetsrisken ska fördelas mellan hyresvärd och hyresgäst. Ledningen i Akademiska Hus ansvarar samtidigt för att de finansiella riskerna hanteras på ett mer ändamålsenligt sätt. Med anledning av en proposition uttalade riksdagen i maj 1998 att den delar regeringens uppfattning att det inte är lämpligt att tvinga parterna till en enda hyressättningsmodell (prop. 1997/98:137, Riksdag och regering har vidare betonat att det är viktigt med en öppen och aktiv dialog mellan fastighetsägare och hyresgäster i lokalfrågor. Det är särskilt angeläget beträffande ändamålslokaler. I det fall Akademiska Hus AB agerar i konkurrens med andra fastighetsaktörer begränsas möjligheten till full insyn i bolagets ekonomi. Akademiska Hus AB, har vid de ordinarie bolagsstämmorna fr.o.m. år 2000 överlämnat utarbetade riktlinjer och ägardirektiv till bolagets styrelse och dess ledning med redogörelse för riksdagens riktlinjer. Jag anser - trots den positiva effekt som fastighetsreformen har medfört - att det finns behov av att tillsätta en utredning som ytterligare kan klargöra och förtydliga framtida regler om bl.a. hyressättning av ändamålsfastigheter inom kultur-, universitets och högskoleområdet. Jag kommer under våren att föreslå regeringen att tillsätta en sådan utredning.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret, även om det var ett klent svar på mina frågor. Det känns lite bakvänt att ha denna interpellationsdebatt i dag, eftersom vi i går här i riksdagen fattade ett beslut om just Riksdagens revisorers förslag om statens ändamålsfastigheter. Gårdagens beslut innebär att det ska tillsättas en utredning. Vi gav alltså ett tillkännagivande till regeringen där vi vill att samtliga förslag ska behandlas som revisorerna påtalat och som just gäller brister i regeringens hantering och styrning av berörda verk och myndigheter. Det var därför skönt att läsa att även ministern tycker att en utredning behövs. Jag hoppas därför att ministern skyndsamt kommer att tillsätta denna utredning och att dess ledamöter blir parlamentariskt tillsatta. Mina frågor rör sig om det stora problemet i dag när det gäller universitetslokaler som hyrs av Akademiska Hus. Frågan är om det ska vara kostnadsbaserade hyror eller marknadsliknande och vilka fastigheter som ska klassas som ändamålsfastigheter. Eftersom jag är göteborgare tar jag exemplet med Chalmers. Där har man ett stort sammanhängande campusområde, vilket är en av framgångarna med just Chalmers. Där finns närhet mellan grundutbildningen, forskarna och utvecklingslaboratoriet. Ett campusområde kan man inte flytta som vilket industriföretag som helst. Byggnader har byggts till och det har byggts nytt för att byggnaderna ska komplettera varandra, och varje litet område har utnyttjats, allt för att man ska kunna erbjuda ett maximalt utnyttjat utbildningsområde och för att man ska kunna bedriva forskning effektivt. Är det några lokaler som är byggda för sitt ändamål är det just universitetslokaler på ett tekniskt område. Nu senast är det mikrolaboratatoriet MC 2 som är byggt och som är ett av Sveriges mest högteknologiska byggnader. Det är därför märkligt att tala om marknadsliknande hyror för dessa specialdesignade byggnader. Vem skulle vilja hyra MC 2 eller koppartältet på Chalmers? Jag ska sedan gå vidare med hyressättningen. Riksdagens revisorer skriver att självkostnad ska gälla när det finns begränsade alternativ. Vad är alternativen för Chalmers, finansministern? Är det att bygga nytt? Och vad händer i så fall med Akademiska Hus ägardirektiv, där det står att man ska vara långsiktig i sitt ägande? Och vad händer med staden om den töms på sina studenter? Vilken marknad finns det då för Akademiska Hus? I dag får Chalmers 836 miljoner kronor från staten för drift och underhåll. Av dessa går 235 miljoner kronor tillbaka till staten. Det är alltså 28 %. I tidningen Dagens Forskning kunde vi denna vecka läsa att Chalmers säger upp 23 personer. Det innebär att medan det helstatligt ägda bolaget går med en vinst på ca 800 miljoner kronor säger våra forskningsanstalter upp människor. Det kan inte vara rimligt.

Fru talman! Riksdagen ska naturligtvis inte diskutera enskilda hyressättningsfall. Jag tänker i varje fall inte medverka till någon diskussion om enstaka bolag och enstaka affärskontrakt. Det går utöver riksdagens ramar. Vad jag generellt har velat framhålla i mitt svar är att vi inte kan låta alla campusområden generellt definieras som ändamålsfastigheter, eftersom det inom många campusområden faktiskt finns lokaler som är av sådan art att de mycket väl är konkurrensutsatta på marknaden, dvs. att de kan användas av vilken aktör som helst. Det vore naturligt felaktigt om staten i det fallet via sitt bolag Akademiska Hus snedvred marknaden genom att då inte ha samma spelregler för det som kan vara ute på den övriga marknaden och definiera allt som ändamålsfastigheter. Det får enligt nuvarande regler ske en bedömning från fall till fall. Det är naturligtvis i sista hand i en uppgörelse och en överenskommelse mellan det fastighetsbolag som det handlar om i detta fall, det statliga fastighetsbolaget Akademiska Hus, och den som vill hyra lokalerna som det får bedömas vilken hyressättning som ska ske och vilken typ av fastigheter som det handlar om. Jag tycker inte man kan använda den teknik som interpellanten använder. Om en högskola eller ett universitet har ekonomiska svårigheter och av andra skäl inte kan hålla sin budget och tvingas göra ändringar i sin personalbudget, så kan man inte skylla det på hyreskostnaderna. Det är inte så att staten får in några pengar från de hyresgäster som betalar, utan de pengar som hyresgästerna betalar används faktiskt för att underhålla lokalerna och för att upplåta lokalerna för hyresgästen. Det är ju pengar som på vanligt sätt går till drift och underhåll av fastigheterna. Att staten på sina fastighetsbolag på det här området - både Akademiska Hus och Vasakronan - ställer samma krav som marknaden gör i övrigt beror ju på att man inte vill snedvrida konkurrensen. Det var det som var själva tanken bakom den reform som genomfördes för sju åtta år sedan. När det gäller den typen av fastigheter och lokaler som är konkurrensutsatta ska det vara samma spelregler oavsett om det är en statlig eller privat aktör. Däremot är situationen en annan när det gäller ändamålsfastigheter. Mot den bakgrunden tycker jag att det kan finnas anledning att i en utredning gå igenom vad som har hänt under de här sju åtta åren sedan reformen genomfördes i början av 90-talet och ytterligare precisera och tydliggöra vilka riktlinjer som gäller. Jag tror att när det gäller den här typen av tvister, som ibland uppstår och som är ganska naturliga mellan hyresgäst och hyresvärd, så får nog båda parter vara beredda att vara lite flexibla och se hur man tolkar nuvarande bestämmelser. Kan vi via den här utredningen bidra till att skapa mer klarhet om bestämmelserna tror jag att det är bra.
Fru talman! Min interpellation handlar om hyressättningen i Akademiska Hus, som är ett av de statliga bolagen. Självklart kan man då i den här interpellationsdebatten ta ett exempel. Finansministern säger att man inte ska snedvrida konkurrensen. Nej, det ska man inte göra, men det är just det som Akademiska Hus gör. Det är det hela denna interpellationsdebatt handlar om. Att jag tar exempel från Göteborg beror på att det är det som är bekant för mig. Senast i går ringde jag till ett antal fastighetsägare i Göteborg för att höra vad priset ligger på när det gäller motsvarande kontorslokaler som Chalmers har. Det är ju det exemplet jag har tagit. Jo, det ligger på mellan 750 och 850 kr per kvadratmeter. Det är alltså där den konkurrensnivå ligger som Akademiska Hus ska konkurrera på. Det är alltså den nivå som man tycker att hyran bör ligga på både på KTH och på CTH. Då tycker jag att Akademiska Hus bör ta reda på hur situationen ser ut på de olika ställena. Hur ser det ut i Göteborg? Hur ser det ut i Stockholm? Hur ser det ut i Norrköping? Man bör se hur situationen ser ut där man har sammanhängande campusområden för att kontrollera de här frågorna. Som det är nu ligger hyrorna hos Akademiska Hus ofta över marknadsnivån. Jag tycker att detta börjar påminna om ungefär den situation vi har på bostadssidan med allmännyttans hyresnormerande och hyreshöjande roll. Det är den rollen som Akademiska Hus har fått. De ligger marknadsmässigt på den högsta nivån. Jag tycker att det är mycket oroande att det är så. En annan sak som jag tar upp i min interpellation och som jag hoppas att jag får svar på här är den bristande öppenhet som förekommer mellan Akademiska Hus och universiteten och högskolorna vid förhandlingen. Där har riksdagen påtalat till regeringen att man måste se över detta. Man måste sätta sig ned och resonera med universiteten och högskolorna om hur man vill göra: Är fastigheterna ändamålsfastigheter eller ska man ha marknadsliknande hyror? Den diskussionen har varit obefintlig i många av våra universitet och högskolor, och det måste man ju också ta på allvar. Jag vill återigen fråga vad ministern tänker göra för öppenheten här. Jag vill citera vad Riksdagens revisorer säger i sin rapport som vi nyss har behandlat i riksdagen: "Regeringen har inte vidarebefordrat riksdagens uppfattning att kostnader för drift, underhåll och kapital öppet bör redovisas för hyresgästerna. Revisorerna anser att regeringen bör göra det och samtidigt tydliggöra att kravet på öppenhet är oberoende av om marknads eller kostnadshyra tillämpas." Vad tänker finansministern göra för att åtminstone detta kommer att uppfyllas?
Fru talman! Ett viktigt skäl bakom den reform som gjordes när det gäller fastigheter för högskolor och universitet i början av 90-talet var ju att högskolor och universitet själva skulle få en valfrihet att välja vilken hyresvärd man ville ha. Man var alltså inte längre tvingad att ha en statlig hyresvärd. Det är en frihet som uppskattas av många högskolor och universitet. Det innebär att om man, som interpellanten säger, kan hitta kontorslokaler eller motsvarande lokaler till lägre kostnad så är man också fri att söka sig till de lokalerna. Det är ingen som är tvingad att hyra av Akademiska Hus. Om någon högskola tycker att man kan få billigare lokaler någon annanstans, så använd då den möjligheten! Jag vet att det finns högskolor som utnyttjar denna möjlighet också, så jag har liten förståelse för att man känner att man är tvingad att hålla fast vid ett hyreskontrakt om motsvarande lokaler finns på marknaden till en lägre kostnad. Den friheten kan man ju faktiskt utnyttja redan i dag. Öppenhet och respekt för de regler som vi har tycker jag är viktigt. Självfallet ska öppenheten vara stor från båda parter när det gäller att samtala om de hyresvillkor som ska gälla. Det finns ju en restriktion som är viktig och som riksdagen också har slagit fast, nämligen att om Akademiska Hus ska arbeta på samma villkor som marknaden i övrigt när det gäller de lokaler som är konkurrensutsatta, så kan man rimligen inte heller begära att Akademiska Hus ska agera på annat sätt än vad andra fastighetsaktörer gör när det gäller hyresförhandlingar. Om det är två parter som förhandlar kan inte den ena parten begära att få se hela kortleken hos den andra parten. Det är inte mycket till hyresförhandlingar som det handlar om i det läget.
Fru talman! Jag måste säga att jag blir mer och mer fundersam ju längre interpellationsdebatten pågår. Nu har jag bara två minuter på mig, så det är inte mycket vi hinner, men jag får väl återkomma i andra interpellationer och frågor förstår jag. Vad finansministern säger ställer jag mig mycket undrande till. Meningen är alltså att fullt fungerande universitet och högskolor ska flytta - är det verkligen meningen? Vi måste väl ändå jobba för att ha en forskarvänlig regering här i Sverige. Jag tycker att detta låter otroligt. Innebär det i så fall att Akademiska Hus är beredda att sälja sina fastigheter om det nu är så att dessa campus, som är uppbyggda sedan lång tid tillbaka, vill vara kvar just där de ligger? Om de nu vill vara det, är då Akademiska Hus beredda att sälja sina fastigheter för att de ska kunna ligga kvar? Det kan inte vara så att de fungerande campus vi har som ligger centralt allihop ska flytta utanför städerna bara för att man ska få ned hyran. Jag ställer mig mycket undrande till allt detta. Jag har en sista fråga till ministern, och det gäller den aviserade utredningen. Eftersom jag inte har fått några svar på frågorna här i dag: Kan ministern tänka sig att i sina direktiv till den här utredningen ta upp det här med ändamålsfastigheter, med öppenheten, dvs. att man har en öppen redovisning, och att man kanske ska börja fundera på om man även ska sälja ut sitt bestånd om det är det som är svaret?
Fru talman! Annelie Enochson säger att hon har blivit mer konfunderad under debatten. Hon tycks också under resans gång ha lyssnat allt mindre. Jag sade mycket tydligt från början att när det gäller just ändamålsfastigheter så finns det ju en särskild ordning för dem. Men när det gäller fastigheter på ett campusområde som inte är av ändamålskaraktär utan utsatta för konkurrens från marknaden så står det universitet och högskolor fritt att lämna dem om man tycker att hyresnivån är för hög och skaffa sig andra lokaler. Hade Annelie Enochson lyssnat på det från början hade hon inte heller behövt vara så konfunderad. Det gäller att ta till sig de svar som man ber att få. Jag tycker att det är viktigt med öppenhet mellan Akademiska Hus och de hyresgäster som Akademiska Hus har. Det ligger naturligtvis också i företagets intresse att ha en god relation med sina affärspartner. På samma sätt som jag tycker att det är viktigt med öppenheten tycker jag också att det är viktigt att det finns respekt för de regler som vi har. Det gäller naturligtvis respekten på Akademiska Hus-sidan, men lika mycket respekten från universitet och högskolor för de riktlinjer och regler som riksdag och regering har lagt fast. Det innebär inte att den enskilda högskolan har ensamrätt till att definiera vad man anser vara ändamålsfastigheter. Riksdagen har sagt att det är en värdering och bedömning som får göras av parterna i de förhandlingar som sker. Därför tycker jag inte att en enskild högskola kan ha monopol på att bestämma vad som är ändamålsfastigheter och därmed i praktiken bestämma hyressättningen, utan det får ske via en vanlig hyresförhandling. Jag hoppas att ömsesidig respekt och öppenhet kan gälla i en sådan förhandling.

Fru talman! Lennart Beijer har frågat mig om jag avser att ta några initiativ beträffande Sjätte AP Sjätte AP-fonden är en del av ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten. Sjätte AP-fonden förvaltar, tillsammans med Första-Fjärde AP 2000/01:70) är det klart utsagt att Sjätte AP-fondens tillgångar ingår bland pensionssystemets tillgångar. AP-fonder, regleras genom lag. Regeringens inflytande över verksamheten grundas på att regeringen förordnar styrelseledamöter och utvärderar AP fondernas verksamhet. Regeringens utvärdering presenteras för riksdagen i form av en årlig skrivelse. Ansvaret för fondernas verksamhet vilar på styrelserna i högre grad än som i allmänhet är fallet för myndigheter under regeringen. Det hindrar inte att regeringen kan ha synpunkter på hur verksamheten bedrivs. Sjätte AP-fondens mål enligt lag är att tillgodose krav på långsiktigt hög avkastning och tillfredsställande riskspridning genom placeringar i svenska aktier och motsvarande instrument. Dessa aktier kan vara börsnoterade eller onoterade. Placeringarna får göras direkt i de enskilda företagen eller indirekt genom investeringar i s.k. riskkapitalbolag. Av lagens förarbeten framgår att Sjätte AP-fondens ursprungliga syfte är att främja tillväxt och sysselsättning genom att öka utbudet av riskkapital i Sverige. Fondens inriktning mot små och medelstora företag framgår av att Sjätte AP-fonden har större möjligheter att placera i sådana företag än övriga AP-fonder. Sjätte AP-fondens styrelse har nyligen beslutat om en förändring av verksamheten med innebörden att investeringar i små och medelstora företag i växande grad ska ske indirekt, genom placeringar i riskkapitalbolag. Det betyder att inriktningen mot små och medelstora företag kvarstår, men att kapitalet i växande utsträckning kommer att slussas ut på marknaden genom specialiserade riskkapitalbolag i stället för direkt från Sjätte AP-fonden. Sjätte AP-fonden avser att ersätta den regionala organisationen i form av ett antal anställda tjänstemän med regionala rådgivande styrelser som har bred förankring i regionerna. Detta nätverk har ännu inte byggts upp, men en projektledare finns på plats. Redan under våren kan, enligt uppgift från Sjätte AP fonden, den första regionala rådgivande styrelsen vara ett faktum. Den nya organisationen är ännu inte genomförd. Det är därför för tidigt att uttala sig om vilka konsekvenser detta får för de små och medelstora företagens riskkapitalförsörjning. Regeringen utvärderar AP fondernas verksamhet i efterhand. Vi får därför anledning att återkomma till dessa frågor i samband med kommande utvärderingar, när konkreta erfarenheter vunnits av Sjätte AP-fondens nya organisation. Som svar på interpellantens frågor vill jag därför anföra: Sjätte AP-fondens verksamhet ska även fortsättningsvis vara inriktad mot finansiering av små och medelstora företag. Regeringen kommer att följa utvecklingen i Sjätte AP-fonden och återkomma med synpunkter på verksamheten om det visar sig vara motiverat mot bakgrund av de mål som definierats av statsmakterna.
Fru talman! Jag tackar finansministern för ett utförligt svar. Sjätte AP-fonden är helt klart ett viktigt verktyg för tillväxt och utveckling i landet. För närvarande har fonden ett engagemang i ca 400 små och medelstora företag. Ca 6 miljarder är i dag investerade i de företagen. Medan Sjätte AP-fonden i likhet med andra fonder har förluster i sin kapitalförvaltning vad gäller noterade papper visar den bra vinst för sina onoterade innehav. Det är en lönsam inriktning att vara aktiv investerare och ägare i små och medelstora företag. Det var ett riktigt beslut att utlokalisera fonden till Göteborg samt bestämma att inriktningen skulle vara små och medelstora företag i alla delar av landet. Den regionala närvaron har varit Sjätte AP-fondens styrka. Därför inger det oro när fonden lägger ned sina lokala kontor. Fonden förklarar denna utveckling med att man just nu organiserar om sin verksamhet från lokala kontor med anställda tjänstemän till nätverk innehållande olika kompetenser av industriellt, finansiellt och lokalt kunnande. Det är möjligt att denna uppbyggnad av regionala nätverk är riktig. Risken är emellertid att man förlorar tempo vad gäller satsningar på små och medelstora företag. Viktigare ändå är kanske Sjätte AP-fondens roll att verkligen vara aktiv på landsbygden utanför storstadsområdena. Här är det dock lite si och så med hur det ser ut. Det är riktigt att Sjätte AP-fonden finns i alla delar av landet. Men precis som alla riskkapitalfonder har Sjätte AP-fonden en koncentration på storstadsområden och i synnerhet till Stockholmsområdet. Det finns stora behov av en aktiv riskapitapitalfond i södra och norra Sverige utanför storstäderna. AP-fonden borde göra merparten av sina investeringar utanför storstadsområdena.

Fru talman! Det är en viktig fråga som Lennart Beijer tar upp om Sjätte AP-fondens organisation. Själva huvudsyftet med Sjätte AP-fonden har varit att underlätta för mindre och medelstora företagens kapitalförsörjning. Det ska naturligtvis gälla hela Sverige i storstadsområden och glesbygdsområden, i söder och norr och i öster och väster. Jag tycker inte att man kan utesluta något område och kanske inte heller prioritera något område. Sjätte AP-fondens uppgift är att verka över hela marknaden när det gäller mindre och medelstora företag. Den modell som Sjätte AP-fonden har valt för sin lokala organisation att gå ifrån de kontor som den haft tidigare till att gå över till en ny form av rådgivande personer som kan understödja dess verksamhet har ännu inte kommit i gång, som jag sade i mitt interpellationssvar. Därför finns det anledning att noga följa vad som händer. Jag är också angelägen att få signaler och reaktioner från enskilda företag, företagarorganisationer, fackliga organisationer och andra som nära följer Sjätte AP-fondens arbete. Varje sådan propå eller information som kan komma att dyka upp med synpunkter kring Sjätte AP-fondens arbete är viktig att till sig för att vi ska kunna värdera dess arbete i fortsättningen. Jag hoppas att Sjätte AP-fonden i fortsättningen kan se till att man uppfyller de mål som har ställts upp och som vi varje år kommer att värdera för regeringens sida. Då kommer vi också att väga in om den nya organisationen kommer att vara ett ytterligare stöd för det arbetet eller om det kommer att finnas några hinder i fondens arbete. Jag hoppas att många företag och företagarorganisationer och andra är beredda att delta i den diskussionen så att vi kan få en allsidig reaktion och belysning av vilka effekter som den nya organisationen kan komma att få.
Fru talman! Det var bl.a. händelserna vid Modig Machine Tool AB i Virserum som föranledde interpellationen. Fonden har varit aktiv sedan 1997 i detta högteknologiska företag, men hösten 2001 drog man sig ur. Det skapade naturligtvis en väldig kalabalik både i lokala banker och i kommunen i fråga. Det kunde ha gått så illa att detta viktiga företag helt enkelt hade försvunnit från orten. Nu hittade man trots allt andra lösningar till sist. Men det var fråga om kommunen skulle överträda sina befogenheter och gå in och hjälpa till för att ha företaget kvar. De diskussionerna fördes ganska ordentligt. Det kan ha funnits motiv för fondens agerande. Jag säger inte något annat. Men nog är det sorgligt att just Sjätte AP-fonden lämnar ett framtidsföretag som finns mitt inne i den småländska skogen i ett läge där detta företag är i väldigt stort behov av finansiellt stöd. Jag tror att frestelsen att använda största delen av investeringskapitalet i storstadsområdena kan bli alltför stor om det inte finns regler som säger att fonden ska prioritera investeringar på landsbygden. Enligt de uppgifter jag har placeras i dag bara knappt 30 % av riskkapitalet från alla sorters fonder utanför storstadsområdena. Om man då räknar bort att det utanför storstadsområden också finns ett antal stadsbildningar som är rätt stora så blir det inte så mycket kvar till den direkta landsbygden. Man kan naturligtvis förstå att det inte är så lätt för fonden att hitta objekt. Ju mer människor som finns i ett område, desto fler objekt finns det att satsa på. Men för den inriktning som man vill att den sjätte fonden ska ha för hela landet så vore det bra om man i något högre grad försökte hitta objekten långt utanför storstadsområdena, för där gör fonden faktiskt mest nytta. Jag tror dessutom att riskkapitalet till storstadsområdena är lättare att finna. Det är lite onödigt att sjätte fonden finns med där i så pass hög grad som den gör.
Fru talman! AP-fonderna - och det gäller också den sjätte AP-fonden - har inget särskilt regionalpolitiskt uppdrag. Inom ramen för den generella regionalpolitiken har vi ett antal andra instrument som ska främja de regionalpolitiska målen. De olika AP fonderna, och även den sjätte AP-fonden, ska naturligtvis förvalta det kapital som de har fått på bästa möjliga sätt för vårt framtida pensionssystem. Sjätte AP-fonden har också fått det särskilda uppdraget att i första hand närma sig de mindre och medelstora företagen för att kunna ge dem en ökad riskkapitalmarknad. Det måste gälla hela Sverige - hela den marknad som finns till förfogande. Det finns inte skäl att göra någon regionalpolitisk avgränsning på det området. Däremot är det viktigt att den arbetsmetod som Sjätte AP-fonden har valt har förtroende bland företagen. Därför antar jag att det är oerhört värdefullt både för företagen och för Sjätte AP-fonden att man för en dialog om vilken form man använder sig av. De regionala kontor som har funnits har uppskattats av många företag, och det är viktigt att Sjätte AP fonden kan skapa ett förtroende också för den organisation som nu byggs upp. Vi får återkomma när vi har sett erfarenheterna av den nya organisationen och den nya modellen och se vilka effekter detta kan ge. Finns det synpunkter så är jag beredd att lyssna till dem både från enskilda företag, från företagarorganisationer och från andra aktörer. Däremot kan jag inte - och det har säkert Lennart Beijer förståelse för - inom ramen för vare sig denna interpellationsdebatt eller över huvud taget i kammaren kommentera enskilda företags ageranden eller lånesituation. Det är inte heller det som är syftet med interpellationen, utan meningen med den är att få till stånd en debatt om vilken arbetsmetod som Sjätte AP-fonden använder sig av för att nå sitt syfte och sätta den metoden i fokus. Syftet är att underlätta för små och medelstora företag att få bättre tillgång på kapital i fortsättningen. Interpellanten och jag är överens om att det är ett oerhört viktigt syfte att upprätthålla i fortsättningen.
Fru talman! Sjätte fonden är viktig, och den spelar en viktig roll för att utveckla små och medelstora företag. Jag tror att man i många regioner har känt styrkan av att ha sjätte fonden med sig i arbetet. Det har varit väldigt viktigt. Oron för de lokala kontoren finns därmed naturligtvis också. Jag tror att det skulle vara bra om inriktningen mer uttalat - utöver regionalpolitiken i övrigt - vore att fonden satsar utanför storstadsområdena. Det är också viktigt att styrelsen innehåller personer som har goda kontakter i småföretagandet. Jag säger inte att dagens styrelse inte har det, men både FR och LO borde i större utsträckning vara involverade i sjätte fondens arbete. De skulle sannolikt också i viss mån garantera inriktningen över hela landet. Jag uppfattar dock denna diskussion så att regeringen dels anser att sjätte fonden ska fortsätta att inriktas på små och medelstora företag, dels anser att den utöver att fonden ska finnas i hela landet ska ha ett starkt närvarande utanför storstadsområdena. Fondens omorganisation bör ha som målsättning att stärka den regionala närvaron. Kan finansministern vara överens med mig om åtminstone denna målsättning - inriktningen att stärka den regionala närvaron oavsett vilken organisation man kommer att ha i framtiden?
Fru talman! Ja, jag är överens med interpellanten om att Sjätte AP-fonden ska arbeta över hela Sverige, dvs. även utanför storstadsområdena. Det är oerhört viktigt att de små och medelstora företagen får tillgång till kapital även i sådana områden. Det är viktigt att Sjätte AP-fondens organisation är utformad på ett sådant sätt att de små företagen på olika håll i landet känner att de har en bra kontakt med Sjätte AP fonden. Jag vet att många också tycker att de har haft det genom de regionala kontoren, och jag hoppas att man på motsvarande sätt via den nya organisationen ska nå det resultatet. Men eftersom organisationen är under uppbyggnad så vet vi ännu inte så mycket om slutresultatet på detta område. Det får helt enkelt värderas efter hand som den nya organisationen kommer till stånd.

Fru talman! Sven Brus har frågat om jag avser att vidta några åtgärder för att inte dansbandskulturen ska beskattas hårdare än annan kultur. Normalskattesatsen för mervärdesskatt är i Sverige 25 %. Utöver denna normalskattesats har vi två lägre skattesatser, 12 % och 6 %. Den 6-procentiga skattesatsen tillämpas bl.a. på inträdesavgifter till konserter, cirkus, biografer, opera och balett. För inträde till dansbandstillställningar gäller normalskattesatsen. Grunden för de svenska reglerna om reducerad mervärdesskatt finns i EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv. I de fall en reducerad skattesats inom kulturområdet är möjlig utgår direktivet inte primärt från ett kulturbegrepp utan medger i stället en reducerad skattesats för tillträde till vissa särskilt angivna typer av kulturella arrangemang. I direktivet finns således ingen möjlighet att sänka mervärdesskatten för kulturell verksamhet generellt. När det gäller tillträde till danstillställningar är det enligt min mening inte klart att den aktuella bestämmelsen i direktivet över huvud taget tillåter att Sverige använder en reducerad skattesats för denna typ av tjänster. Jag har vidare den uppfattningen att mervärdesskattelagstiftningen ska vara tydlig och konsekvent och innehålla så få särbestämmelser som möjligt. Man måste därför vara restriktiv när det gäller att införa en reducerad skattesats för fler verksamheter och områden. Detta gäller särskilt i ett fall som detta, eftersom en utvidgning av tillämpningsområdet för den reducerade skattesatsen till att avse endast vissa typer av danstillställningar riskerar att medföra stora avgränsningsproblem.

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Ministern tecknar en bakgrund här, och säger sedan att han mot den bakgrunden inte finner några skäl att förändra mervärdesskattelagstiftningen när det gäller dansbandskulturen. Mervärdesskattelagstiftningen ska vara tydlig, konsekvent och innehålla så få särbestämmelser som möjligt, säger finansministern. Den uppfattningen delar jag fullt ut. Men anser ministern verkligen att så är fallet i dag när det gäller kulturmomsen? Är den tydlig och konsekvent? Låt mig ta ett litet, kanske smått raljant, exempel som ändå är relevant i sammanhanget. En av våra politiskt sakkunniga var på bio häromkvällen. Hon och hennes man betalade 360 kr för biljetterna. Därav var momsen 20:38, dvs. 6 %. Så långt är allt gott och väl och enligt gällande regler. Men nu är det så att man på Skandiabiografen här i Stockholm visar Sound of Music enligt ett populärt engelskt koncept som man kallar för sing along. Det går ut på att publiken deltar aktivt genom att sjunga med i de populära numren. Med tanke på den aktiviteten borde kanske vår medarbetare och hennes man ha betalat 25 % moms på sina biljetter. Borde man kanske titta lite närmare på fenomenet sing along? Tänk om man står upp i bänkarna och t.o.m. tar sig en liten svängom till tonerna av Sound of Music! Då blir det ju dans helt plötsligt, och då är man farligt nära skattesmitning, eller hur? Detta kanske är lite raljant, men de nuvarande reglerna leder lätt till den här typen av resonemang. Man kan inte frigöra sig från en känsla av att det finns ett slags kvalitetstämpling vad gäller kulturmomsen: låg moms på det som ibland betecknas som finkultur och högre beskattning av den mer folkliga kulturen. Dansbandsmomsen är ett exempel på detta. Finansministern hänvisar till EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv, och förvisso har vi att rätta oss efter de regler som vi förbundit oss att följa. Jag uppfattar dock att finansministern själv är ganska glidande i formuleringarna i sitt svar. Det är enligt min uppfattning inte klart om det går att reducera skattesatsen för danstillställningar, säger finansministern. Jag måste ställa frågan om ministern och departementet över huvud taget har ägnat någon större uppmärksamhet åt den här frågan. Har den prövats på allvar? Med all respekt för direktiven vill jag säga att det alltid finns ett tolkningsutrymme. I det här fallet är det uppenbarligen så. Vidare är inte ens EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv något orubbligt och för evigt fastlåst. Jag vill här i dag ställa följande fråga: Är finansministern beredd att pröva och eventuellt försöka få acceptans för en översyn av kulturmomsen? Specifikt handlar det i dag om dansbandsmomsen. Det skulle gälla en översyn inom ramen för tolkningen av nuvarande direktiv eller ett arbete för att förändra de direktiven. Finns det någon sådan ambition, eller är den här frågan möjligen för smal?
Fru talman! Det här är en knepig fråga. Dansbandsmomsen följer normalskattesatsen 25 % medan konserter, cirkus, bio, opera, balett osv. beskattas med 6 %. Detta är en märklig historia. När Sven-Ingvars spelar upp till dans tas det ut 25 %, men när samma orkester spelar på Hultfredsfestivalen är momsen Dans är en gammal svensk tradition som behöver bevaras och bör anses som kultur. Som Sven Brus säger känns det ibland som om finkultur när det gäller skattesatsen ställs mot något annat som man ser lite snett på. Det är märkligt att sällskapsdans beskattas med 25 % men egyptisk magdans med 6 %. Sällskapsdans ska enligt skolans läroplan ingå i idrottsundervisningen och är något som man verkligen borde stödja. Den främjar ju folkhälsan, och jag tycker att den inte ska straffbeskattas med högre moms än t.ex. för idrott. Den nuvarande ordningen inbjuder också till kringgående av regler. Det är möjligt att man när man annonserar en danstillställning ska tala om "mixad idrottsövning" för att få lite lägre moms. Jag sitter i kulturutskottet och är lite engagerad i de här frågorna. Vi ansvarar där inte bara för kultur utan även för idrott. Jag kan ge ett annat exempel på hur momssatserna slår väldigt snett, nämligen skidliftsmomsen. Skidliftar blev för ett antal år sedan klassade som transportmedel. Sedan sågs reglerna för transportmedel över, och man bestämde sig för att skidliftar inte längre skulle vara transportmedel, och de fick behålla den högre momsen. Detta ledde till att dessa frågor helt plötsligt hamnade i näringsutskottet. När Ingemar Stenmark, Stig Kulturmomsen är ett sammelsurium. Finansministern vill ha en tydlig och konsekvent moms som innehåller få särbestämmelser. Jag håller fullständigt med finansministern om detta. Vi har från Centerpartiet väckt en motion om en översyn av kulturmomsen. Det kan inte vara rimligt att det inte riktigt är klart vad som gäller. Man bör förutsättningslöst se över vilka regler som ska gälla för kulturmomsen. Ställer sig finansministern bakom det resonemanget?
Fru talman! Det exempel som Sven Brus anför visar, även om det var något skruvat, att det är väldigt svårt att hitta regler som kan utesluta varje form av otydlighet på området. Jag tror att det, även om vi försöker undvika att förlänga listan över undantag, ändå alltid kommer att finnas enstaka exempel som kan utformas på sådant sätt att det kan väckas en diskussion vilken momssats som ska tillämpas. Skälet till att vi på ett antal punkter inom kulturområdet har etablerat en lägre momssats är att en stor del av de kulturyttringar med en lägre momssats som vi har inte har någon som helst form av vinstintresse. Det finns ofta ett starkt samhällsengagemang på de här områdena, och det har varit rimligt både med tanke på EG-lagstiftningen och med tanke på vår egen lagstiftning att ge dessa bättre skatteförutsättningar. Varje ytterligare undantag skapar dock i sin tur nya gränsdragningsproblem. Jag tror därför att om man i dagsläget skulle göra en förändring av dansbandsmomsen, skulle detta i sin tur leda till ytterligare krav på ändringar på andra områden. Därför tycker jag att den avvägning som nu är gjord är den bästa möjliga för stunden. Att vissa kulturaktiviteter saknar kommersiellt inslag motiverar att de får en lägre moms.
Fru talman! Jag tolkar det sista som ministern säger så att det för dagen inte finns någon ambition att göra någon förändring på det här området. Vi har totalt sett ett högt skattetryck i Sverige. Att sänka skattetrycket och framför allt att fördela det på ett rättvisare sätt än vad Socialdemokraterna åstadkommit är en viktig uppgift. Men det är också viktigt att de skatter som vi tar ut upplevs av människorna som något så när rimliga. Det handlar då både om nivåerna och om konstruktionen. dansbandsmomsen kan man faktiskt inte säga att lagstiftningen är tydlig och konsekvens. Den är möjligen tydlig men definitivt inte konsekvent.

Konsekvensen är ju obefintlig. Mervärdesskattelagstiftningen är förvisso inte lättöverskådlig. Jag kan hålla med finansministern om att man ska ha så få särbestämmelser som möjligt. Enkelhet och tydlighet är bra nyckelord på området. Just därför finns det skäl att se över den här beskattningen i dess helhet, men det får möjligen bli en diskussion i ett annat sammanhang. För dagen handlar det om en av de särbestämmelser som är otydliga. Ministern säger nu att det skulle leda till avgränsningsproblem om man sänkte momssatsen för dans till 6 %. Jag undrar om man inte snarare skulle minska mängden av avgränsningsproblem med en sådan åtgärd. Man skulle t.ex. inte behöva skilja mellan jazzdans och gammaldans, som man nu får göra. Hur ska man kunna dra den gränsen på ett rimligt och för människor begripligt sätt? Som det är nu beskattar man jazzdans med 6 % och gammaldans i Folkets park med 25 %. Det är inte rimligt, konsekvent och trovärdigt. Det upprätthåller inte trovärdigheten för skattesystemet. I avvaktan på de mera övergripande åtgärder som jag tycker behövs kunde man börja rensa lite grann i snårskogen.
Fru talman! Jag fick inte något svar på frågan om en förutsättningslös översyn av kulturmomsen. Jag skulle gärna vilja veta hur finansministern ser på den frågan. Jag visste vidare inte att jazzband behandlas annorlunda, men det var intressant. Det förklarar kanske varför så många orkestrar i dag spelar jazzigt ute på danstillställningar. De har kanske kommit överens om det med dem som organiserar tillställningarna. Jag har i samband med detta talat med flera dansbandsorkestrar. Man säger därifrån att det i princip inte gör så mycket om det läggs på en hög moms, bara den är rättvis och inte slår snett. Det är därför som vi säger att man förutsättningslöst måste titta på hur momsen ska utformas. Ett annat exempel som handlar om kulturen har nyligen trätt i kraft, nämligen sänkningen av bok och tidskriftsmomsen. Redan nu ser vi hur man funderar på hur man ska kunna kalla en publikation för tidskrift för att kunna få lägre momssats. Det finns sådana exempel. En del funderar på om man kan kalla en publikation för bok eller om man inte kan göra det. Det blir hela tiden spekulationer. Därför borde man förutsättningslöst verkligen titta på hur det ska bli rättvist. Det är inte lätt att skilja mellan det som är kultur och det som inte är kultur, men det måste i alla fall gå att göra ett tappert försök.
Fru talman! När jag hör Birgitta Sellén i princip argumentera för en högre moms för en del av den kulturverksamhet som i dag beläggs med den lägsta momsen blir jag något förvånad. Själva idén bakom den lägre momsen, som jag gärna vill försvara, är att den ska används för kulturaktiviteter där man kan säga att det inte finns något som helst kommersiellt intresse i sammanhanget. När det inte finns några förutsättningar att tjäna pengar är det rimligt att man har en lägre moms. Jag är varm anhängare av jazzkonserter, eftersom jag själv tycker att jazz är en utmärkt musikform. Jag tror att det också visar att man inte kan föra in en lägre momsnivå när det finns kommersiella intressen med. Då kommer man att få nya gränsdragningsproblem. Birgitta Sellén använder ett exempel som gäller bokmomsen. Om det ger upphov till nya konstellationer är det snarast ett argument för att man bör vara försiktig med ytterligare momssänkningar på kulturområdet. Jag vet att det alltid kommer att finnas konflikter eller gränsdragningsproblem av olika slag, men jag tycker inte att vi har anledning att skapa fler gränsdragningsproblem genom att göra ytterligare justeringar. Därför tycker jag att vi kan leva med de förhållanden vi lever med i dag. Jag har därför ingen avsikt att komma med förslag till förändringar på detta område.
Fru talman! Gränsdragningsproblem får vi leva med i nuvarande system, och en mer genomgripande översyn av mervärdesskattelagstiftningen är en nödvändighet. Vi ser fram emot att det görs. Men i avvaktan på det skulle man kunna rensa en del i den snårskog som finns i dag. Det skulle inte leda till större otydlighet utan snarare till bättre tydlighet. Dansen är en kulturyttring med stor folklig bredd. Om jag vill försöka vara lite vitsig kan jag säga att den är en verklig folkrörelse. Det är en kulturform där människor kommer nära varandra. Utöver de namnkunniga professionella dansbanden finns det en stor mängd människor som ägnar sig åt att roa och underhålla andra på det mer amatörmässiga planet. När man kommer ned på det planet är också de ekonomiska villkoren viktiga. När vi en gång argumenterade för en sänkning av momsen på böcker gjorde vi det från kulturpolitiska utgångspunkter. Så är det också när det gäller dansen. Om man genom en lägre moms kan stimulera bokläsandet - det tror vi - kan man säkerligen också stimulera fram fler mötesplatser för människor, där de kan umgås under trivsamma former och till rimliga kostnader, genom att justera momssatsen just när det gäller dans. Detta är uppenbarligen en alldeles för smal fråga för finansministern. Det konstaterar jag till följd av dagens debatt. För många människor är det inte en smal fråga. Det är en viktig och bred folkrörelse, som jag sade. Många följer frågan med intresse. Jag beklagar att ambitionsnivån inte är högre hos finansministern på detta område.
Fru talman! Vi eftersträvar en så enhetlig skattelagstiftning som möjligt, med så få undantag som möjligt. Vi har gjort ett antal undantag som gäller framför allt olika kulturaktiviteter. Jag tycker att det finns ett väldigt bra skäl för de undantagen, nämligen att det gäller kulturaktiviteter som inte har något kommersiellt inslag. När det gäller dansbandsverksamhet finns det uppenbarligen tydliga kommersiella intressen. Att föra in en lägre momssats här skulle faktiskt skapa fler problem än möjligheter för den del av dansbandsverksamheten som möjligen inte är av kommersiell karaktär. Därför tycker jag att linjen vi har, dvs. att det som är rent kommersiellt har en högre momssats och det som är rent kulturellt har en lägre momssats, är rimlig.

FruFruFru talman! Gunnar Hökmark har frågat om jag avser att ta några initiativ för att tillåta högre inflation i Sverige eller i euroområdet. Riksbanken har ansvaret för penningpolitiken. Enligt riksbankslagen är målet för Riksbankens verksamhet att upprätthålla ett fast penningvärde. I Riksbankens precisering anges att målet för penningpolitiken är att begränsa inflationen till 2 % med en tolerans för avvikelser från denna nivå på ±1 procentenhet. Regeringen står bakom Riksbankens mål. En hög och kraftigt varierande inflation är skadlig för ekonomin. Det är därför vi i Sverige har bekämpat inflationen. Ett tydligt och trovärdigt inflationsmål har varit och är en viktig del i den politik som gjort det möjligt att kombinera hög tillväxt med låg inflation. Den senaste tiden har inflationen varit högre än målet, och den underliggande inflationen har legat över den övre gräns som Riksbanken har ställt upp. Under andra perioder har inflationen varit lägre än målet. En framgångsrik prisstabiliseringspolitik utesluter inte att priserna varierar på kort sikt. Sådana variationer är ett naturligt inslag i en marknadsekonomi, och de påverkar naturligtvis inte inställningen till inflationsmålet. Det är Riksbankens uppgift att bedöma och dra slutsatser av utvecklingen. Även i euroområdet är prisstabilitet det övergripande målet, fastlagt av medlemsstaterna. Det är ECB-rådets sak att precisera detta mål. Sverige deltar som bekant inte i valutaunionen. Det finns därför ingen anledning för mig att diskutera den europeiska centralbankens målformuleringar eller att jämföra dem med den svenska riksbankens mål. Det kan ändå konstateras att skillnaderna är relativt små och att vi har det övergripande målet om prisstabilitet gemensamt. En öppen och levande diskussion om utformningen av den ekonomiska politiken och de ekonomiska institutionerna, både i Sverige och i euroländerna, är ett naturligt och välkommet inslag i den allmänna debatten och kan inte skada inflationsmålets trovärdighet.
Fru talman! Min interpellation är ställd med anledning av att den socialdemokratiske chefsekonomen i en debattartikel pläderade för en hög inflation i Sverige och i Europa. Av det skälet har det också sitt intresse att ta del av vad den socialdemokratiske finansministern tycker. Sandro Scocco hävdade nämligen att det vore bra med en hög inflation för tillväxten och jobben inte minst i Central och Östeuropa. Han tyckte av detta skäl också att det vore bra om man i Sverige och i Detta är bakgrunden till att jag har ställt frågan till finansministern. Tyvärr blir det inte något riktigt svar. Finansministern avslutar med att säga att det är bra med en diskussion om de olika målen, men själv diskuterar han dem över huvud taget inte. Jag tycker att det är av intresse att få veta om finansministern delar uppfattningen att det skulle kunna vara bra med en hög inflation i Europa eller i Sverige, eller om han tar avstånd från det. Genom att inte komma med en egen uppfattning verkar det lite som om han vill hålla dörren öppen. I debatten både i Europa och i Sverige ser vi att fler och fler inom socialdemokratin och dess systerpartier börjar plädera för att man hellre ska släppa fram inflationen än göra de viktiga förändringar som kan leda till att man kan hålla nere inflationen. Av finansministerns svar framgick det också att han anser att det är Riksbanken som genom sin penningpolitik har ansvaret för att hålla nere inflationen. Det är sant. Det är Riksbanken som har ansvaret för penningpolitiken. Men det innebär inte att regeringen med sin finanspolitik och sin reformpolitik inte skulle ha ett ansvar. De länder i Europa som varit mest framgångsrika med att hålla nere inflationen, inte bara genom penningpolitik utan också genom reformpolitik, är de länder som har den största tillväxten och den bästa utvecklingen både när det gäller jobb och välfärd. Jag skulle ändå vilja framhärda med att ställa frågan till finansministern om hur han förhåller sig till den artikel och de resonemang som den socialdemokratiske chefsekonomen för fram. Är det bra med en hög inflation, i Sverige eller i Europa, eller är detta en uppfattning som finansministern tar avstånd från?
Fru talman! Det svenska folket har smärtsamma erfarenheter av hög inflation, inte minst under regeringen Carl Bildt i början av 90-talet när inflationen var tvåsiffrig. Den kombinerades dessutom med växande budgetunderskott och växande statsskuld. Den typen av inflation, kombinerad med andra ekonomiska obalanser, vill vi inte se i framtiden. Jag har svarat Gunnar Hökmark på hans fråga. Jag kan gärna upprepa svaret, eftersom det i svaret sägs mycket tydligt att regeringen står bakom Riksbankens inflationsmål på 2 %, ± 1 %. Det är faktiskt ett svar på den fråga som Gunnar Hökmark ställer, vilket innebär att han har fått det svar som han efterfrågar. Om Gunnar Hökmark sedan inte vill ha någon fri debatt kan jag inte förhindra honom att säga det. Jag tycker att det är bra att det finns en fri debatt, och man får gärna plädera för både den ena och den andra uppfattningen. Men regeringens uppfattning är väldigt tydlig, Gunnar Hökmark. Vi har ett prisstabilitetsmål som är detsamma som vi haft de senaste åren, och vi har inga andra uppfattningar.
Fru talman! Jag måste ha tryckt på knappen för Jag ställde frågan hur man ska förhålla sig till det resonemang som den socialdemokratiske chefsekonomen fört fram. Jag tycker precis som finansministern att det är bra med en fri debatt. Jag skulle bara vilja att finansministern också deltog i den debatten och svarade på hur han förhåller sig till de resonemang som fanns i den artikeln. Jag kan också uppfatta att regeringen står bakom Riksbankens inflationsmål, men hur ser man på det när påfrestningarna blir större? Det är ju det vi nu ser. Nu ser vi större och tyngre påfrestningar när det gäller inflationen. Vi har ett växande inflationstryck i en vikande ekonomi. Dessutom har vi en konjunkturuppgång framför oss någon gång, oavsett när den kommer. Om det bara är penningpolitiken som ska gälla får vi då antingen högre räntor som stryper uppgången, eller så släpper vi fram inflationen därför att det blir för svårt att hålla den nere. Mot den bakgrunden kan det vara intressant att veta hur finansministern i en fri och öppen debatt förhåller sig, utan att han för den skull ska behöva tala om 1991-1994 eller att jag ska behöva tala om 80-talet. Vad det gäller är hur det förhåller sig nu. Annars blir beskedet bara just det mycket korta att regeringen står bakom Riksbankens inflationsmål. Det är i och för sig bra. Men hur ser man lite grann vidare på de resonemang som förs, i systerpartier och inom det egna partiet, när frågan verkligen ställs på sin spets? Kommer man att klara inflationsmålet utan att slå tillbaka med räntor, eller är man beredd att genomföra andra strukturreformer? Känner regeringen själv ett ansvar för att hålla nere inflationen genom att göra sådana förändringar att inte räntorna måste stiga för att strypa en konjunkturuppgång? Jag tycker att detta resonemang om inflationen som sådan hör hemma i en fri och öppen debatt. Jag förstår verkligen inte hur finansministern kan säga att jag inte skulle vara för en fri debatt. Jag har ju tagit initiativ till en debatt, och jag ber finansministern att delta i den. Är det så att det resonemang som chefsekonomen fört fram har någon resonans inom regeringen? Är det så att regeringen anser att det bara är Riksbanken som har ett ansvar för att hålla nere inflationen och inte regeringen? Det är väl frågor som också hör hemma i en fri och öppen debatt.
Fru talman! Erfarenheter på det ekonomiska området är oerhört viktiga att ta vara på för framtida ekonomisk politik. Det var därför jag erinrade om den rekordinflation vi hade under Carl Bildts regeringsår. Det är ingenting som vare sig svenska folket eftersträvar att få tillbaka eller vi vill ha med i dagens ekonomiska politik. Nu säger Gunnar Hökmark att han har förstått, accepterar och tycker att det är bra att regeringen har ett prisstabilitetsmål som är detsamma som Riksbankens. Det är ändå en gemensam utgångspunkt. Då kan jag fortsätta med att säga att Gunnar Hökmark ju också är väl medveten om att regeringen exempelvis i den senaste budgetpropositionen, i finansplanen, mycket utförligt argumenterar för en ekonomisk politik som understöder en prisutveckling som håller detta prismål. Vi har också sett stora framgångar under senare tid med att arbetsmarknadens parter har tagit ansvar för en löneutveckling som har understött detta prismål. När det gäller arbetsmarknadens parter deltar ju arbetsgivare och företag inte bara i löneförhandlingar, utan företagen är i allra högsta grad också ansvariga för prissättningen. Jag har stort förtroende för att prisfrågorna hanteras på ett allvarsamt sätt av våra företag och att företagen bidrar till att hålla nere prisutvecklingen så att vi kan uppfylla de prisstabilitetsmål vi har. Regeringen har dessutom i budgetpropositionen i höstas, vilket också Gunnar Hökmark är starkt medveten om, mycket kraftigt markerat vikten av att vi skärper konkurrensen i näringslivet. Den konkurrenssituation som tyvärr på många områden är mer eller mindre obefintlig i det privata näringslivet i dagsläget, med asfaltkarteller och alla andra kartellbildningar som diskuteras, måste skärpas ordentligt för att medverka till en lägre prisutveckling. Det är regeringens ambition att understödja en sådan ekonomisk politik och en sådan utveckling så att vi kan hålla våra låga prisnivåer även i fortsättningen. Jag hoppas att näringslivet vill hjälpa till på den punkten. Inte bara bör det träffas bra löneavtal mellan arbetsmarknadens parter, utan näringslivet kan också bidra till en låg prissättning genom att skärpa konkurrensen ordentligt. Där finns det anledning för regeringen att återkomma till riksdagen med en rad förslag. Nyligen har min kollega Ulrica Messing lagt fram ett förslag när det gäller just kartellbekämpning. Även på många andra områden är vi beredda att återkomma för att skärpa konkurrensen i näringslivet och därmed se till att vi får en låg prisnivå och undviker den hiskliga 10-12-procentiga inflationsnivå som vi hade under Carl Bildt-regimen.
Fru talman! Om man vill vara seriös och läsa historia kan man faktiskt titta ända tillbaka till 80-talet och därmed lära sig att höginflationspolitiken knäcktes i början av 90-talet genom en politik som fördes med instämmande också från den socialdemokratiska oppositionen, eftersom det var så viktigt att få ned inflationen. Dagens mål för Riksbankens verksamhet sattes under den tiden. Det är inget nytt påfund. Vad vi nu talar om är hur vi ska kunna klara inflationsmålet under nya omständigheter och nya förutsättningar. Det är faktiskt så, om vi ser på en mycket viktig del som borde ligga under regeringens ansvar, att Sverige är ett av de länder i Europa som har lägst andel konkurrensutsatt sektor. Det är därför jag gång på gång tar upp denna fråga: Ser inte regeringen något skäl att själv agera för att underlätta att hålla nere inflationen? Nu tog finansministern upp något exempel och hävdade plötsligt att det inte finns någon som helst konkurrens i näringslivet. Det är en mycket underlig sak att säga, och det är dessutom ett ansvar som skulle falla oerhört tungt på den regering som har ansvar för att övervaka att konkurrensen fungerar. Men ännu tyngre faller ansvaret för det faktum att man inte genomför reformer för att se till att vi får en större konkurrensutsatt sektor. Ännu tyngre faller ansvaret för en skatte och strukturpolitik som leder till att vi i Sverige har de högsta priserna i Europa. Ännu tyngre faller ansvaret för att vi har en skattepolitik som leder till att kostnaderna för lön och för välfärd blir högre i Sverige än i andra länder. Men min fråga från början handlade som sagt om hur finansministern förhåller sig till de resonemang som förts fram av den socialdemokratiske chefsekonomen. Jag tror att man kan tolka hans svar inte bara som att han står bakom regeringens inflationsmål, för det förutsatte jag, utan också som att han inte instämmer i det resonemanget. Det tycker jag också är ett bra klarläggande, även om det är svårt att få ut det ur finansministerns mun.
Fru talman! Den här interpellationsdebatten har gått från klarhet till klarhet. Nu har Gunnar Hökmark till slut ändå sett, läst och hört att regeringen har ett 2 procentigt inflationsmål, och Gunnar Hökmark är då att gratulera till denna kunskap. Jag har naturligtvis uppfattningen att man gärna får debattera och önska både högre och lägre inflationsmål och föra fram sina argument, men regeringens linje ligger fast på detta område: Det inflationsmål vi har haft de senaste åren vill vi också arbeta med åren framöver. Jag vill gärna understryka att jag inte tycker att konkurrensen i svenskt näringsliv fungerar väl. Om Gunnar Hökmark är nöjd på den punkten har vi delade meningar. Den som har sett de senaste veckornas diskussion om asfaltkarteller och säger att han är nöjd med konkurrensen i svenskt näringsliv tycker jag har en mycket egendomlig utgångspunkt för sin fortsatta diskussion. Vi vet att vi på väldigt många områden har betydande brister i vår konkurrens. Jag hade nyligen tillfälle att läsa en rapport som regeringen hade beställt från Finansinspektionen när det gällde finansmarknaden, och den visade tyvärr också på bristande konkurrens bland våra stora privata banker. Där är det också oerhört viktigt att vi kan skärpa konkurrensen. Jag skulle kunna gå igenom område efter område. Regeringen räknar upp ett tiotal sådana områden där vi har olika aktiviteter i gång för att skärpa konkurrensen. Jag hoppas naturligtvis att företagen på samma sätt som de har tagit ansvar för löneutvecklingen också vill medverka till låga priser och därmed se till att vi kan hålla de inflationsmål som vi har ställt upp från regeringens och riksdagens sida.

Fru talman! Roy Hansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att klargöra regeringens inställning i frågan om ökade miljöstörande utsläpp på grund av förbränning av fossila bränslen samt vilka åtgärder jag avser vidta för att minska de utsläpp som uppkommer till följd av import till Sverige av stenkolsframställd elenergi. Vidare har Roy Hansson frågat om jag avser agera för att upphäva lagen som förbjuder forskning och utveckling inom kärnteknikområdet. De två första frågorna hänger nära samman med avvecklingen av kärnkraften och avregleringen av den europeiska elmarknaden. Vidare finns även en stark koppling till ambitionen att begränsa utsläppen av växthusgaser i världen. Regeringen kommer inom kort att lägga fram en energiproposition som bl.a. innehåller förslag till att främja förnybar elproduktion genom gröna certifikat. Riksdagen har vidare ställt sig bakom ett system med gröna certifikat. Vidare finns en ambition i EU att kraftigt öka andelen el från förnybara energikällor. Det arbetet stöder Sverige och deltar i. I och med att den nordiska elmarknaden i stort är avreglerad och att stora delar av den övriga europeiska elmarknaden är på god väg att avregleras har import och export av elkraft blivit en faktor av ökad betydelse i ländernas elkraftsbalanser. Sverige har under de senaste tio åren huvudsakligen haft ett överskott av elproduktion på årsbasis och därmed varit en nettoexportör av elkraft. Sverige har ett utbyte av elkraft med flera länder. Vid ett utbyte av elkraft mellan Norge och Sverige påverkas inte utsläppen av klimatgaser. Det land som Sverige importerar elkraft från och som har en stor andel fossilbaserad elkraft är främst Danmark. Visst utbyte med Polen och Tyskland sker också. De här länderna har, som Roy Hansson vet, stora åtaganden enligt Kyotoprotokollet och kommer därmed att tvingas att styra om sin kraftproduktion till mindre koldioxidintensiv sådan. När det gäller stängningen av Barsebäck 2 har regeringen i två skrivelser till riksdagen redovisat som sin bedömning att riksdagens villkor för en stängning av Barsebäck 2 inte är uppfyllda. Regeringen har också bedömt att stängningen kan genomföras efter det att erforderliga åtgärder fått genomslag och att detta blir fallet senast före utgången av år 2003. Regeringen och riksdagen är överens om att de viktigaste kriterierna för om villkoren ska kunna sägas vara uppfyllda är att kraftbortfallet kan kompenseras så att stängningen inte medför påtagligt negativa effekter för elpriset, tillgången på el för industrin, för effektbalansen eller för miljön och klimatet. Den tredje frågan som Roy Hansson ställer rör upphävande av bestämmelser om förbud mot att genomföra forskning och utveckling inom kärnteknikområdet. Det här menar jag bygger på en missuppfattning. Den av Roy Hansson åberopade 6 § kärntekniklagen innehåller inte något sådant förbud. Att inga nya kärnkraftsreaktorer ska byggas i Sverige har sedan länge ingått i den av riksdagen beslutade energipolitiken. År 1986 infördes också en uttrycklig bestämmelse i kärntekniklagen att inga nya tillstånd att uppföra en kärnkraftsreaktor får meddelas. Samtidigt infördes i 6 § ett förbud mot att utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att uppföra en kärnkraftsreaktor inom landet. Den bestämmelsen utgör inte något hinder för sedvanligt forsknings och utvecklingsarbete utan den syftar endast till att förhindra konkreta åtgärder för att uppföra en ny reaktor i Sverige. Den är utformad så att den varken ska inkräkta på det tekniska utvecklingsarbetet på kärnteknikområdet eller på möjligheter till fri opinionsbildning.

Fru talman! Inledningsvis vill jag tacka statsrådet Sommestad för svaret på min interpellation om miljöaspekter på fossila bränslen. Nu är det bara det att innehållet i svaret är särdeles tunt, om det ens finns något besked. Jag hade förväntat mig att få en beskrivning av hur regeringen och miljöministern hade tänkt leva upp till de stolta deklarationer som ges vid olika tillfällen. Jag har i min interpellation frågat vilka åtgärder miljöministern avser vidta för att minska utsläpp från fossileldning. Jag kan inte i interpellationssvaret finna någon åtgärd. Det hänvisas till "gröna certifikat". Det är nog bra, men vad hjälper det, fru talman, när vi från Danmark, Polen och Tyskland måste importera elenergi som vi vet är framställd genom fossil förbränning och det i en omfattning som innebär förbränning av tre ton stenkol i minuten. Fru talman! Interpellationssvaret försöker ge sken av en förestående övergång till förnybar energiproduktion. Det är bara det att regeringens politik går i motsatt riktning genom den massiva importen av stenkolsframställd energi som vi importerar från Danmark. Detta sker helt i onödan eftersom vi frivilligt och med full vetskap stängt av fungerande energiproduktionskapacitet. Ambitionen att ställa av ytterligare produktionskapacitet medför naturligtvis ytterligare stenkolsframställd elenergi. Fru talman! Det är tydligt att regeringen och miljöministern inte har någon inställning till frågan om miljöförstörande utsläpp eller också döljs det väl. Interpellationssvaret ger i vart fall inte något svar på min första fråga. Något svar på min andra fråga, vad statsrådet ämnar göra för att minska utsläpp på grund av elimporten, finns inte heller med i interpellationssvaret. Har statsrådet inga förslag i detta angelägna ärende? Jag hoppas att det under debatten kommer ett klarläggande eller ett erkännande av att regeringen och miljöministern inte har något svar på mina och många andras frågor. Fru talman! Jag övergår nu till min tredje fråga i interpellationen. Det är något märkligt att denna fråga behandlats så dåligt i interpellationssvaret. Vad jag förstår är det något unikt i vår lagstiftning att det är förbjudet att förvärva kunskaper. Jag tänker på lagen om kärnteknisk verksamhet där 6 § förbjuder förberedelser för viss verksamhet. Min fråga till professor Lena Sommerstad blir då: Är det förenligt med forskarsamhället att det finns förbud mot denna kunskapsinhämtning? Finns det fler områden som ska förbjudas på liknande sätt? Det vore bra om vi fick exempel på områden som står inför kunskapsinhämtningsförbud eller annat som liknar det som finns i lagen om kärnteknisk verksamhet. Interpellationssvaret är tydligt på den punkten. Det är förbjudet att göra konstruktionsritningar, kostnadsberäkningar eller vidta andra åtgärder. Vad är detta om inte ett tankeförbud inom ett teknikområde? Om nu inte miljöministern kan ge exempel på andra områden som ska omfattas av tankeförbud, så är det väl högst rimligt att det i dag kommer besked om att det kommer ändring i lagen om kärnteknisk verksamhet. Fru talman! Avslutningsvis vill jag fråga: Vilka åtgärder kommer miljöministern att vidta för att minska utsläpp på grund av vår elimport? Vilka fler områden kommer att omfattas av tankeförbud? Om det inte finns fler områden, kommer miljöministern att vidta åtgärder för att ändra lagen om kärnteknik?
Fru talman! Jag börjar bakifrån. Varken jag eller någon annan förespråkar tankeförbud. Jag vidhåller att det i den här paragrafen inte heller finns något tankeförbud, inget förbud mot att producera kunskap. Det finns många områden där vi har kunskap men där vi har regler och överenskommelser fattade i demokratisk ordning om hur vi vill använda vår kunskap. I det här fallet är det en fråga om att vi inte ska uppföra kärnkraftsreaktorer. Det har alltså ingenting med kunskapsproduktion att göra på det plan som Roy Hansson här försöker påskina. Det tror jag att jag med stort eftertryck kan säga. När det gäller hur vi ska leva upp till minskade utsläpp av växthusgaser och när det gäller frågan om elimport vill jag göra klart att under åtta av de senaste tio åren har vi haft exportöverskott av el. Det är alltså vi som exporterar till andra länder. Sett över åren har vi varit nettoexportör av elkraft, vilket har bidragit till att minska de globala utsläppen av koldioxid. När det gäller vilket ansvar vi ska ta är det regeringens fasta uppfattning att vår utgångspunkt är att vi ska vara självförsörjande med energi. Däremot finns det stora variationer som beror på klimatet, nederbörd osv. Då är en avreglerad nordisk elmarknad ett utmärkt fungerande medel för att hantera upp och nedgångar. När det gäller utsläpp av växthusgaser i våra grannländer, t.ex. Danmark som vi importerar från, håller jag med om att det inte är lyckligt att vi importerar smutsig elström. Vårt viktigaste medel är vårt gemensamma arbete inom EU och inom ramen för Kyotoprotokollet. Danmark har gjort stora åtaganden, bl.a. att minska koldioxidutsläppen med 21 %. Man har haft ett mycket ambitiöst program för utbyggnad av förnybar energi, t.ex. vindkraft. Det återstår att se om den borgerliga regeringen i Danmark fullföljer detta program. För svensk del kommer vi att i vår lägga fram en energiproposition. Jag vill inte föregå denna. Men även där kommer åtgärder att föreslås - bl.a. elcertifikat - som är klart inriktade på att öka elproduktionen i Sverige med förnybar energi. Detta är vad jag i dag kan säga om den propositionen.

Fru talman! Jag börjar från början och tar upp frågan om tankeförbudet igen. Av interpellationssvaret framgick följande: "Samtidigt infördes i 6 § ett förbud att utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder ." Vad är det om inte tankeförbud? Det sades förbud i svaret. Vad är det om inte tankeförbud? Ministern talar inte om vilka fler områden som ska utsättas för samma tankeförbud. Det är korrekt att Sverige har en nettoexport under en stor del av året. Men i södra Sverige medger inte effektbalansen en export. Där är man beroende av import av stenkolsframställd el från Danmark, Tyskland och Polen. Det är till den graden att det behöver brännas 3 ton stenkol i minuten. Jag har läst någonstans att det motsvarar vad en miljon bilar släpper ut. Det gör vi med berått mod därför att vi av något skäl vill ställa av väl fungerande energikapacitet, som dessutom hade kunnat upprätthålla effektbalansen. Miljöministern borde veta att effektbalansen inte kan hanteras hur som helst. Det går inte att skicka elström från Norrland eller Norge när det inte finns ledningar. Det är det som är bekymret just nu. Det resonemang som förs om att bygga ut vindkraften i Norrbotten - till mångas förtvivlan - är inte möjlig för det finns inte ledningar. Jag såg en siffra om hur mycket det skulle kosta just för att klara effektbalansen. Det görs inte eftersom fungerande elproduktion har stängts av. Danmark tas som ett dåligt exempel därför att landet släpper ut mycket smuts från den energi som produceras. Det måste vara pinsamt att vi bidrar till detta. Vi tvingar danskarna att köra gamla, dåliga verk för att de ska kunna sälja el till Sverige. Det är klart att danskarna tycker att det är bra eftersom de får avkastning på insatt kapital. I propositionen som diskuterades i går står det "ytterligare åtgärder". Det vore intressant att i dag få höra vilka ytterligare åtgärder det är fråga om. Är det att även stänga av Barsebäck 2 för att därmed fördubbla importbehovet från Danmark så att danskarna får köra sina smutsiga kolkraftverk ännu hårdare? Det är väl det som menas med "ytterligare åtgärder". Det är nog bra med gröna certifikat. Det är bra att det ska komma sådana. Det har jag absolut ingenting emot. Men jag tror att miljöministern är fel ute om hon tror att det blir mer el producerat. I Danmark förs nu diskussionen, och där ställs nu vindkraftverk av för att de inte klarar att få gröna certifikat. Jag kommer från Gotland, och där finns många vindkraftverk. Jag har kontakt med många som producerar vindkraft. De är klart bekymrade angående gröna certifikat. Många av nu befintliga vindkraftverk kommer att gå i konkurs. Så har det beskrivits för mig av dem som äger verken. Jag tror inte att det är en speciellt bra lösning, miljöministern. Vilka områden, utöver kärnteknik, är det som kommer att få tankeförbud? Det vore intressant att få veta. Det kan väl rimligen inte bara finnas ett område i forskarvärlden som ska ha tankeförbud? Kommer nuvarande tankeförbud att avskaffas? Jag tror att det är någonting som forskarvärlden letar efter. Det värsta som kan hända är att förbjuda folk att inhämta kunskaper.
Fru talman! Vi är åter tillbaka till forskningen. Jag tror att Roy Hansson har missförstått vad forskning är. Forskning handlar om att inhämta och producera kunskap. Det här handlar om att göra konstruktionsritningar för att bygga upp ett kärnkraftverk. Vi kan dra en parallell till gentekniken. I Sverige satsar vi starkt på forskningen om detta område till skillnad från vissa andra länder där man inte vågar. Vi är mycket tydliga om gränserna för vad denna forskning får användas till. Sedan är det frågan om Barsebäck. Jag vill göra klart att Roy Hansson och jag har olika uppfattningar. Vi anser inte att kärnkraftsenergin är en bra och ren energikälla. Vi syftar till att avveckla den. Till detta finns inte mer att tillägga. När det gäller vindkraft är det alldeles rätt att elcertifikaten inte ensamma kan garantera en utbyggnad av vindkraften. Vindkraften innebär att vi bygger ut ett helt nytt energisystem, och det kräver en annan typ av satsningar och investeringar. Därför kommer regeringen att lägga fram förslag om en särskild satsning för vindkraften utanför elcertifikatssystemen. Vi är mycket väl medvetna om att vi inte kan bygga ut vindkraft i Norrland för att förse södra Sverige. Som diskussionerna nu går, och vi kommer säkert att hamna där, handlar det om att i första hand bygga ut vindkraft i södra Sverige. Men där återstår att fatta beslut. De gröna certifikaten kan fungera mycket väl för att utöka produktionen av elenergi. De gröna certifikaten syftar inte enbart till att främja vindkraften. De syftar till att främja många olika typer av förnybar energi. I detta ingår t.ex. förnyelse och modernisering av existerande större vattenkraftverk. Det ingår att vi med en annan typ av incitament kan utnyttja de existerande värmekraftverken mer effektivt och komma upp till kapacitetstaket på ett annat sätt än vad vi gör i dag. Syftet med elcertifikaten är att på ett kostnadseffektivt sätt producera mer förnybar energi. En del av detta kan bli att vi ersätter och behåller en lika stor mängd, men vi kommer också att kunna tillföra ny energi i vår elbalans.
Fru talman! Vi får ta frågan om tankeförbud igen. Av interpellationssvaret från miljöministern framgår igen: "Samtidigt infördes i 6 § ett förbud att utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder ." Tydligare än så kan det inte vara. Det innebär ett förbud. Det är förbjudet enligt den gällande lagstiftningen. Det borde väl en professor fara illa av och vilja göra allt för att upphäva. Gentekniken togs upp som ett exempel. Det är ett annat område där Sverige är duktigt och framme. Det är alldeles utmärkt att forskarna ges så stor frihet som möjligt. Jag tror t.o.m. att Sverige är världsledande - möjligen är England något före oss på området. I propositionen som diskuterades i går står det "åtgärder och andra styrmedel". Jag funderar på vad de är för någonting. Är det ökade skatter och avgifter? Det fick jag inget svar på. Det är märkligt att enligt miljöministern skulle kärntekniken inte vara en ren energikälla. Vad jag vet är den absolut hermetiskt tillsluten. Det är t.o.m. fråga om övertryck. Det är alltså noll utsläpp. I så fall skulle ren luft släppas ut. Något renare kan jag just nu inte tänka mig. Varför denna aversion mot detta? Det kan väl inte vara galet att släppa ut ren luft? Sedan kom en ganska bra deklaration, nämligen att de gröna certifikaten inte ensamma kan klara detta. Nej, det är nog helt korrekt. Men oftast framställs det som om de är lösningen på alla bekymmer i världen. Så är det inte. Där har naturligtvis miljöministern rätt. De är en del i detta. De är ganska bra. De gynnar småskalig, nära produktion. Det kan man gärna ha. Men tro inte att de är lösningen på Sveriges energiproblem. Vi vet att vindkraften svarar för mindre än 1 % av Sveriges energibehov. För den delen kan certifikaten vara en lösning. Men det kommer att bli bekymmer med de befintliga verken.

Fru talman! Jag tror inte att vi kommer så mycket längre i den här forskningsdebatten. Jag vill betona orden "i syfte att" i det här fallet, dvs. att det är i syfte att uppföra kärnkraftverk som vi diskuterar. När det gäller den rena energin handlar det inte om att kärnkraftverken är smutsiga där de står, utan det handlar om riskhantering och vilka bedömningar vi gör av de risker som finns för olyckor i kärnkraftverk och också om hanteringen av avfallet. Roy Hansson förbigår det när han ser detta som en fullständigt ren energikälla. Jag vill än en gång säga att vi får återkomma i den energipolitiska propositionen. Så mycket kan jag säga att huvudbudskapet när det gäller vindkraften inte handlar om skatter och avgifter utan det handlar om andra typer av satsningar för en långsiktig utbyggnad av vindkraften.

Fru talman! Maria Larsson har frågat vilka åtgärder som jag avser att vidta för att de miljösanktionsavgifter som föreskrivs enligt miljöbalken ska bli proportionerliga i förhållande till överträdelsen. Maria Larsson har dessutom frågat vilka åtgärder som jag avser att vidta för att kommuner och länsstyrelser ska få möjligheter att leva upp till miljöbalkens krav på tillsyn. När det gäller miljösanktionsavgifter betalas sådana avgifter vid ett åsidosättande av de skyldigheter som åvilar verksamhetsutövarna i den utsträckning regeringen har föreskrivit detta. Det rör sig i allmänhet om underlåtenhet för verksamhetsutövaren att fullgöra skyldigheter som att anmäla eller söka tillstånd eller lämna in miljörapporter och andra uppgifter till miljömyndigheterna. Respekten för miljölagarna kräver att tillsynsmyndigheterna har effektiva sanktionsmöjligheter när inte verksamhetsutövarna fullgör sina skyldigheter att anmäla och rapportera i rätt tid och på rätt sätt. Vad så gäller sanktionsavgiftens storlek är den frågan föremål för Miljöbalkskommitténs överväganden just nu. Kommittén har i uppdrag att utvärdera tillämpningen av miljöbalken och lämna förslag till nödvändiga reformer. I uppdraget ingår att utvärdera effektiviteten hos det nya sanktionssystemet och samspelet mellan tillsynsreglerna, sanktionsavgifterna och de straffrättsliga reglerna. Kommittén ska föreslå de ändringar av regelverket som kan behövas. Ett förslag som rör miljösanktionsavgifter är att vänta från kommittén under innevarande år. Jag håller med Maria Larsson om att tillsynen över miljöbalkens efterlevnad måste bedrivas aktivt och effektivt. Tillsynsmyndigheterna har en lagstadgad skyldighet att kontrollera efterlevnaden av miljöbalken. Tillsynen utgör en viktig länk vid kontrollen av efterlevnaden av miljölagstiftningen, och tillsynen måste bedrivas i den utsträckning som behövs för att säkerställa att reglerna verkligen efterlevs. Här är vi eniga. Tillsynen kan finansieras med avgifter som tillsynsmyndigheterna tar ut när de utövar sin tillsyn. Det finns bestämmelser om sådana avgifter. De ekonomiska resurser som tilldelats för tillsynen har successivt ökat sedan miljöbalken trädde i kraft. Jag vill också påminna om att tillsynsmyndigheterna enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken är skyldiga att avsätta resurser som i tillräcklig grad motsvarar behovet av tillsyn samt ha personal med tillräcklig kompetens. Dessutom ska tillsynsmyndigheterna ha en årligt uppdaterad utredning om tillsynsbehovet inom sitt ansvarsområde med ett register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn. De ska också varje år upprätta en plan över hur tillsynsarbetet ska bedrivas samt regelbundet följa upp och utvärdera denna tillsynsverksamhet. Miljöbalken kan fortfarande beskrivas som en ny lagstiftning. Ett nytt inslag är miljösanktionssystemet. Kraven på tillsyn har skärpts. Nu sker en genomgång av balkens genomslagskraft när det gäller både miljösanktionsavgifterna och tillsynen. I den fortsatta processen ligger de justeringar som denna genomgång kan föranleda.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Lena Sommestad för svaret. Jag har förståelse för att det inte är helt lätt att kastas in i diverse debatter i många olika spörsmål, men jag tycker inte att detta svar är särskilt klargörande på mina frågor. Vi kristdemokrater var positiva till miljöbalkens intentioner, men vi hade vid genomförandet kritik mot att det gick för snabbt och att lagstiftningen inte hann bli tillräckligt genomarbetad. Det har visat sig att vi fick rätt. Barnsjukdomarna är ganska många. Lagstiftningen har hittills inte lyckats fånga de stora miljöbrottslingarna. Flertalet av påföljderna handlar om företagare som inte lämnat in rapporter i tid och som då får ganska kännbara sanktioner, trots att ofta inte någon miljöfara har uppstått. Är statsrådet nöjd med utfallet av miljöbalken så här långt? Jag är bekymrad, dels utifrån företagens synpunkter, särskilt de små företagarna, dels från tillsynsmyndigheternas perspektiv när det gäller möjligheterna till tillsyn. Företagarna drabbas på flera sätt, bl.a. av orimligt höga sanktionsavgifter. Det är ett trubbigt instrument. Den frågan övervägs nu, och förslag ska komma under året. Det är bra. Jag förutsätter att statsrådet lägger fram en proposition till riksdagen med förslag om mer rimliga sanktionsavgifter, som då också tar hänsyn till graden av miljöfara och om försummelsen har varit uppsåtlig och hänsyn till företagets storlek, så att vi slipper de avarter och den trubbighet som förekommer i dag. Företagarna drabbas i dag till stor del också av att handläggningstiderna vid miljöprövningar drar ut på tiden. Här måste vi hitta ett system med förenklade processer, så att vi kan ha lagstadgade tidsgränser. Det är otvivelaktigt så att i dagsläget har handläggningstiderna en direkt avhållande effekt på investeringsförmågan, på både möjligheten och viljan att investera. Vad sägs om 15 månader för ett stålverk att få ett gammalt tillstånd ersatt med ett nytt för en marginell produktionsökning? Eller vad sägs om 14 månader för ett sågverk som har en produktionsökning som dock inte innebär någon miljöpåverkan? I mitt hemlän är genomsnittstiden från inkommandedag 337 dagar vid en tillståndsprövning. Det är orimligt. Få projekt har förutsättningar att överleva de här handläggningstiderna. Då måste man också räkna med att följden av investeringarna uteblir helt. Detta problem kan förväntas öka om vi går in i en stigande konjunktur igen. Jag tycker att det är en viktig del av rättssäkerheten att en verksamhetsutövare kan få sitt ärende prövat inom rimlig tid. Och man måste starkt ifrågasätta om nuvarande system över huvud taget uppfyller kraven på rättssäkerhet. Kommer det förslag, statsrådet, om tydliga tidsgränser för handläggning av anmälnings och tillståndsärenden? Det är viktigt, med tanke på konjunkturen och också Sveriges tillväxtmöjligheter. Vad förbereds i Regeringskansliet för att verka för tillväxt och motverka avarterna när det gäller miljöbalkens hantering som jag har pekat på?
Fru talman! Låt mig först svara på frågan om jag är nöjd. Jag är nöjd med vissa av resultaten efter miljöbalkens ikraftträdande. Bl.a. har antalet anmälningar om miljöbrott ökat mycket kraftigt liksom antalet lagförda. Jag tycker att det är positivt. Jag tror att vi är eniga om mycket av problemen. Det är just därför som vi har Miljöbalkskommittén i arbete. När det gäller företagens storlek har reglerna i balken utgångspunkt snarare i brottets art. Men detta är något som nu är föremål för prövning i Miljöbalkskommittén. När det gäller resurser vill jag än en gång betona att länsstyrelserna har fått extra resurser för den här tillsynsverksamheten och ökande resurser över åren. Men vi måste naturligtvis hela tiden följa detta. Jag håller helt med om att vi måste få ned tiderna - det är absolut en ambition. En ambition är att det inte ska behöva ta längre tid än ett halvår. Men jag kan i dag inte uttala mig om på vilket sätt dessa förslag kan komma att läggas fram, men det måste vara fråga om en rimlig tid. Jag tror att vi får se dessa långa tider också som en del av barnsjukdomarna för balken. Låt mig till sist säga att vi jobbar kontinuerligt med detta. Och Miljöbalkskommittén lägger också fram delbetänkanden för att vi så snart som möjligt ska kunna åtgärda dessa problem. Vi har just behandlat en proposition, och vi förbereder ytterligare en där vi går in på kommunens tillsyn, och det handlar om jävsproblematiken i kommunerna, där vi också försöker göra klarlägganden. Vi arbetar alltså kontinuerligt, och Miljöbalkskommittén kommer successivt fram med förslag så att vi undan för undan ska kunna få denna lagstiftning att fungera väl. Jag tror att jag och Maria Larsson har samma uppfattning om betydelsen av detta.
Fru talman! Ja, man kan vara nöjd med vissa delar. Men jag tycker att det vore positivt om statsrådet också kunde uttala ett missnöje med att de stora miljöbrottslingarna fortfarande går fria med nuvarande lagstiftning. Vi måste komma åt det. Det är det viktiga. Jag noterar också att företagets storlek kan få betydelse för den nya lagstiftningen när det gäller sanktionsmöjligheter. Men min fråga är: Kommer inget avseende att fästas vid uppsåtligheten och vid miljöfaran, graden av miljöfara? Det är minst lika viktigt som när det gäller företagets storlek. Kan statsrådet vara vänlig att belysa detta i sitt nästa inlägg? Det är också positivt att få ett besked om att tiden ska ned till ett halvår. Jag tycker att det fortfarande är för lång tid. Jag tycker att man ska hamna på tre månader som en rimlig tid för att verksamheten inte ska få ett avbrott. Men det viktiga är att det kommer till en fast tidsgräns, så att företagaren vet vad han har att räkna med. I sitt anförande kom statsrådet nu också in på det som är den andra delen av min interpellation, nämligen tillsynsansvaret och resurserna för det. Vi är överens om att det är viktigt med en fungerande tillsyn för att lagen ska få legitimitet och efterlevnad. Jag tycker att detta fungerar hyfsat bra för kommunerna, eftersom man här kan hitta en inkomstkälla som direkt går in i verksamheten. Så är det dock inte beställt med det tillsynsorgan som finns på regional nivå, det som är statens förlängda arm, nämligen länsstyrelsen. Det står uttryckligen i svaret att de är skyldiga att avsätta resurser och tillräckligt med personal. Men det har inte gjorts från regeringens eller statens sida. Visserligen tillfördes länsstyrelserna i samband med att miljöbalken introducerades resurser. Men de var ganska marginella i förhållande till helheten. Och länsstyrelsens generella besparingar har urholkat detta, så att många länsstyrelser i dag inte utövar en reell tillsyn. För Jönköpings läns länsstyrelse är situationen ytterst alarmerande då flera olyckliga faktorer har samverkat. Bl.a. finns det ett tillsynsansvar i länet för väldigt många företag - 230 - och hela 80 % av dem har tillståndspliktig verksamhet. I dessa verksamheter görs ofta förändringar som leder till nya tillståndsprövningar. Den genomsnittliga handläggningstiden var 337 dagar. Det är orimligt. Länsstyrelsen i mitt eget hemlän lever med en snedfördelning av ramanslaget, det generella anslaget, som lever kvar sedan många år. Statskontoret gjorde 1995 en utvärdering och pekade på att man var förfördelad. Detta har dock inte rättats till, och det slår också på den här typen av verksamhet. Det är angeläget att det sker en översyn. Jag tycker att det är beklagligt att behöva säga att Jönköpings läns länsstyrelse i dag bedriver en tillsyn med så begränsade resurser att man knappast kan anses uppfylla lagstiftningens intentioner och krav. Det är sanningen. Takten i fråga om inspektioner är så låg att chansen att upptäcka brott som inte anförts med anledning av klagomål är försumbar. Det var väl inte det som var meningen med lagstiftningen, statsrådet? Och det var väl inte heller meningen att lagstiftningen skulle fungera hämmande för tillväxten i väntan på tillståndsgivning? Här måste det ske en omedelbar översyn i resursfrågan, annars blir lagstiftningen urvattnad. Vad kommer statsrådet att göra med det snaraste för att se över resursfrågan och komma med förslag till förändringar?
Fru talman! När det gäller resurser för länsstyrelserna tillfördes länsstyrelserna ytterligare 10 miljoner kronor årligen från 1999 och ytterligare 5 miljoner kronor årligen från 2000 för att förstärka miljötillsynen. Utöver detta tillfördes länsstyrelseanslaget 25 Det är precis som jag sade i mitt svar länsstyrelsernas uppgift att prioritera med sina medel och att också tydligt ge besked om i vad mån man klarar dessa uppdrag. Det gäller även Jönköpings länsstyrelse, att man tydligt måste signalera. Och det är detta som vi också kommer att följa. Men det är inte möjligt för mig här att diskutera exakt hur ekonomin för just Jönköpings länsstyrelse ser ut. Men vår bedömning är att det har tillförts resurser till miljöbalken. När det gäller vilken typ av ärenden som ska anmälas och gå till åtal har Maria Larsson en fråga om träffsäkerhetsanalys. Och jag gissar att det är det som hon här syftar på. Jag kan säga att det naturligtvis är rimligt att man gör en s.k. träffsäkerhetsanalys innan man fattar beslut om huruvida åtal ska väckas. Men det är en fråga för åklagaren och inte för tillsynsmyndigheten. Vår uppfattning är att den obligatoriska åtalsanmälningsplikt som införs genom miljöbalken kommer att bestå. Den syftar till att det är åklagaren och ingen annan som ska avgöra om misstanke om brott ska föranleda att förundersökning inleds. Tidigare hade vi en ordning som gav tillsynsmyndigheterna rätt att välja om en överträdelse skulle anmälas. Det har vi nu lämnat. Det finns i dag inget förslag om att vi skulle frångå detta. I detta sammanhang vill jag återigen påpeka att alltsedan balken infördes har antalet anmälningar om miljöbrott ökat mycket kraftigt som en följd av denna obligatoriska anmälningsplikt. Även om många ärenden skrivs av ganska omedelbart har antalet överträdelser som leder till lagföring och dom ökat väsentligt. Detta är också en följd av den obligatoriska anmälningsplikten. I detta avseende förutses ingen förändring.
Fru talman! Det har tillförts summor, men dessa summor kan verka stora när statsrådet nämner dem i detta sammanhang. Men de ska fördelas på ett antal länsstyrelser, och det blir inte så väldigt många kronor till var och en. Länsstyrelsen i Jönköping har väldigt klart signalerat att man har resursbrist och att man inte klarar fullföljandet av lagens intentioner. Det har tydligt framgått. Däremot kan jag inte säga om det slår lika hårt i alla län. Men i Jönköping har det varit oerhört tydligt. Jag tror att det kan finnas skillnader mellan olika län också beroende på vilken resurstilldelning man har i grunden som ramanslag, som generellt anslag. Men detta måste ses över för att verksamheten ska fungera i alla län. Och i den typen av företagstäta län som Jönköpings län företräder är det av yttersta vikt att detta fungerar tillfredsställande. Det är naturligtvis åklagaren som avgör om åtal ska väckas. Men fortsatt är det så att länsstyrelsen har en utredningsplikt av varje anmälan. Det är där en förändring borde kunna komma till stånd i enlighet med den ordning som rådde tidigare, nämligen att man fick göra den här träffsäkerhetsanalysen. Det är ju utredningsarbetet som tar de resurser i anspråk som annars skulle kunna användas för tillsynsverksamheten. Det är en av de största anledningarna till att tillsynsverksamheten blir lidande i dagsläget. Jag vill tacka för debatten, och jag hoppas att statsrådet kraftfullt engagerar sig i att åstadkomma dessa förändringar som vi har diskuterat och som är så nödvändiga för att miljöbalken ska bli ett verksamt redskap för en bättre miljö i Sverige. Jag hoppas att det kommer förändringsförslag snart, också i det avseende som jag senast nämnde.
Fru talman! Låt mig ännu en gång säga att min bedömning i dagsläget är att de totala resurser som har tillförts ska vara tillräckliga. Hur detta fördelas mellan länsstyrelser osv. är något som inte ligger på mitt departement, så där finns det kanske anledning att gå vidare med frågor och funderingar kring detta med om Länsstyrelsen i Jönköping är förfördelad. Detta med utredningsplikten är en del av den obligatoriska anmälningsplikten. Länsstyrelsen är inte heller en åklagare, utan det här ingår i den utredning som vi menar behövs för att vi ska ha ett obligatorium när det gäller anmälan. Det är således inte heller aktuellt att ta bort den delen. Jag ser gärna vidare på och diskuterar också hur den kan fungera. Vi anser alltså fortfarande att det är åklagaren som ska avskriva målen.

Fru talman! Harald Nordlund har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att om möjligt skapa metoder som ökar möjligheterna för vattenvårdande insatser utöver kalkning i norra Sverige. Kalkning av sjöar och vattendrag utgör en av de viktigaste miljövårdande insatserna för sötvatten. Kalkning sker för att motverka biologiska skador som orsakas av försurning till följd av utsläpp av försurande ämnen från mänskliga aktiviteter. Flera decenniers forskning har visat att kalkning ger många positiva effekter bl.a. på biologiskt liv i vatten. De negativa effekterna är i sammanhanget försumbara. Nackdelarna med dagens kalkningsverksamhet är att systemens yttre delar, såsom bäckar och småsjöar, kan vara svåra att åtgärda. Kemiska effekter av markförsurning på vatten, t.ex. brunfärgning genom humusämnen i skogsmark, är svåra att motverka med de metoder som vi i dag har. Naturlig försurning ska givetvis inte motverkas. Men det är inte alltid möjligt att avgöra vad som är naturlig eller onaturlig försurning, och naturligtvis kan fel ha begåtts här. De riktlinjer som Naturvårdsverket nu antagit har dock som mål att minska denna risk. Det bör framhållas att inte heller forskarna vid landets universitet är överens om hur denna åtskillnad ska göras, vilket Harald Nordlund säkert känner till. Oklarheter föreligger också om vilka i dag sura vatten som har försurats i modern tid och vilka som har varit sura mycket länge. De sistnämnda kallas ofta för naturligt sura. Inom detta område behövs fortsatta studier. Det är riktigt att försurningstrycket minskar över hela landet och att det är starkast i sydvästra Sverige och betydligt mindre i Norrland. Å andra sidan är mängden vatten större i Norrland och i Värmland, så behovet av kalk kan ändå vara stort i de delarna av landet. De surstötar som förekommer t.ex. vid vårflod är, som Harald Nordlund påpekar, i princip naturliga, men de förstärks av mänsklig påverkan. Även dessa kan därför behöva åtgärdas. Dessutom finns det också i Norrland vatten som mer permanent har försurats av människan. Det är också riktigt att det finns ett stort behov av andra åtgärder än kalkning i sjöar och vattendrag. Inom ramen för miljömålsarbetet har regeringen beräknat att tillföra ytterligare 140 miljoner kronor till arbetet med Levande sjöar och vattendrag i år och de kommande två åren. Regeringen har mot den bakgrunden gett Naturvårdsverket i uppdrag att i år ta fram kriterier för bl.a. restaurering av sjöar och vattendrag. Utöver detta finns inom de 188 miljoner kronor som avsatts för kalkning 12 miljoner kronor tillgängliga för biologiskt återställningsarbete under år 2002. Fiskeriverket disponerar 20 miljoner kronor per år inom ramen för anslaget för fiskevård. Däri ingår biotopvård som ett av flera användningsområden. Dessutom finns drygt 100 miljoner kronor fonderade av vattenregleringsmedel för åtgärder i framför allt norrländska sjöar och vattendrag. Dessa medel disponeras av Fiskeriverket och länsstyrelserna och borde tillsammans med övriga medel, anser vi, väl tillgodose dagens behov av kompletterande åtgärder i vatten utöver kalkning. Låt mig till sist konstatera att frågan om kalkning reser ett viktigt principiellt problem, nämligen hur vi som politiker ska hantera motstridiga signaler från forskarsamhället. Jag återkommer gärna till den problematiken i våra debattinlägg här.
Fru talman! Jag ville ha den här debatten just därför att det finns forskningsrapporter som kan betraktas som larmrapporter. Forskarna är inte eniga, men jag menar att de här larmrapporterna borde vara tillräckliga för att vi ska reagera. Jag tycker inte att svaret andas någon oro med utgångspunkt i de här rapporterna. I stället säger miljöministern: "De negativa effekterna är i sammanhanget försumbara." Men det finns ju rapporter som tydligt visar att de inte är försumbara. I svaret säger miljöministern också att det finns ett stort behov av andra åtgärder än kalkning i sjöar och vattendrag. Jag skulle önska att miljöministern i det sammanhanget hade sagt att det finns anledning av ompröva kalkningsverksamheten. Självklart handlar det inte om att den ska upphöra. Vi måste kalka, men vi måste inte kalka överallt och vi måste inte kalka lika mycket överallt. En forskningsrapport går ut på att många sjöar i Norrland kalkas för mycket. Det borde vara tillräckligt för att sätta klackarna i backen och åtminstone fundera över om det inte krävs åtgärder för att minska den här verksamheten. Det finns också ett samband mellan sjöar och skogsmarken. Vi vet dessutom att kalkning av skogsmark orsakar direkta skador på en hel del mikroorganismer, men vi fortsätter att kalka som om behovet skulle vara lika överallt. Fru talman! Jag skulle vilja höra miljöministern uttrycka oro över detta och uttrycka att man är beredd att vidta åtgärder för att få en omprövning av den verksamhet som nu bedrivs med kalkning.
Fru talman! Jag är mycket glad över att Harald Nordlund tar upp den här debatten, som jag tycker är mycket viktig. Trots det vill jag säga att vi, som vi i dag bedömer forskningsläget, inte är på väg att ompröva kalkningen - eller låt mig uttrycka det så här: Vad som kan vara problematiskt med detta är framför allt onödig kalkning. Det kan vara illa nog att kalkningen är onödig, men vår bedömning är att detta inte har några negativa effekter på vatten. Den fråga om markskador som Harald Nordlund tar upp är en fråga som är under utredning, och vi följer noga vilka resultat som kommer fram där. Vad jag tycker är mycket viktigt är att vi från statsmaktens sida och från politikerhåll kanske kunde ställa tydligare frågor och att vi också får dem i forskarsamhället att börja diskutera sinsemellan. Mycket länge har vi ju haft problemet att vi får motstridiga rapporter, men vår bedömning är att de larmrapporter som Harald Nordlund hänvisar till inte är av den arten att de föranleder en omprövning. Flera av de observationer som görs är alldeles korrekta men leder ändå inte till slutsatsen att vi bör upphöra med kalkningen. Vi följer dock frågan mycket noga. Kjell Larsson har också varit mycket intresserad av detta, och vi vill gärna från vårt håll arbeta vidare med att följa forskningsläget och att försöka kanske också få forskarna att tillsammans med oss ännu tydligare bidra till att vi kan dra korrekta slutsatser.

Fru talman! Jag har inte i min interpellation tagit upp problemen som har att göra med skogskalkningen, för det hör inte till interpellationen. Men det finns ändå ett samband. Det var därför jag ville beröra det. I det sammanhanget finns det flera forskningsrapporter. Jag känner till knappt någon som talar i motsatt riktning när det gäller att skogsbruket i dag inte är uthålligt. Här finns ett samband bl.a. med den här typen av åtgärder, nämligen kalkning av skogsmark. Det borde egentligen vara tillräckligt för att vi skulle tveka inför det vi håller på med nu. En annan invändning som har framförts när det gäller att upphöra med kalkning av vissa sjöar är att om man gjorde det skulle giftiga metaller kunna frigöras. Det har man tidigare angivit som skäl till att upphöra med den generella och mycket omfattande kalkningsverksamheten. Även det har forskare nu visat är överdrivna farhågor. Man säger att aluminium dock kan bli ett problem i vissa vatten, främst i sydvästra Sverige, om man upphör med kalkningen, eftersom det lär vara en metall som frigörs från försurade marker. Det finns en svensk forskare som tillsammans med en norsk forskare har utarbetat en metod att kunna välja ut de sjöar som man kan sluta att kalka utan risk. När forskningen ändå har kommit så långt, varför tar vi inte fasta på det, använder de metoderna och säger att vi ska använda oss av forskningsrönen så att vi inte orsakar skador på vår miljö som bli svåra att reparera? Det är de här tagen jag saknar i svaret från miljöministern.
Fru talman! Harald Nordlund saknar de här tagen. Problemet är just att svaren inte är så enkla. När det gäller frågan om man kunde välja ut vissa sjöar som inte behöver kalkas råder det mycket stor oenighet. Men vi tar detta på allvar. Naturvårdsverket utreder just nu precis denna fråga. I fråga om giftiga metaller har vi samma oenighet, men vår bedömning i dag är att det föreligger en klar risk när det gäller giftiga metaller som kan frigöras. Vi har inte funnit anledning att ändra position i den frågan i dag. Slutligen är det alldeles riktigt att det här med skogsmarkerna är intimt förknippat med kalkningen av vattendrag. Här kan jag säga att det uthålliga skogsbruket har vi stora problem med. Det är också problem som Skogsstyrelsen i dag tar på stort allvar. Kalkningen ingår i det man arbetar med. Så jag tror att vi får leva med att kalkningen under många år har varit ett problematiskt område men att vi tillsammans ska fortsätta att vara uppmärksamma och ompröva om det finns anledning. Sammantaget är min bedömning att farorna ändock är så små enligt de flesta forskares bedömning och fördelarna så stora att vi tills vidare väljer att gå vidare på den väg som vi nu har valt. Men som Harald Nordlund har förstått pågår ett intensivt arbete på många myndigheter kring dessa frågor.
Fru talman! I budgetsammanhang talar vi när det gäller anslaget till denna verksamhet om kalkningsbidraget. Det var någon - det var en expert på dessa frågor - som vid något tillfälle sade att det egentligen borde heta biologisk återställning av akvatiska ekosystem. Jag vill inte föreslå att man skulle ha den rubriken i budgeten, men vad den personen med det ville ge uttryck åt var att det borde finnas möjlighet att använda medlen på ett friare sätt, mer anpassat till regionala och lokala förhållanden. Jag skulle vilja fråga miljöministern om det inte ändå är dags att vi använder anslagen på ett annat sätt än för närvarande. Skulle miljöministern vara beredd att medverka till att låta länsstyrelserna ha frihet att använda medlen till det man anser vara den bästa åtgärden? Friheten finns inte riktigt i dag, utan det är styrt på annat sätt. På det sättet skulle man kunna undvika en del av de skador som kan uppkomma av de generella åtgärderna.
Fru talman! Ett kort svar på Harald Nordlund sista frågor. Det är Naturvårdsverket som gör prioriteringen när det gäller vilken omfattning kalkningen i Sverige bör ha. Vår uppfattning är att vi har den kompetensen där och att det är en rimlig ordning, som vi just nu inte ser någon anledning att ompröva. Sedan noterar jag att kalkningsbidraget, eller vad vi nu väljer att kalla det, ligger under ett större område som vi kallar för biologisk mångfald. Det antyder att det här är en av många åtgärder i syfte att värna den biologiska mångfalden. Om vi på sikt får anledning att säga att det är andra åtgärder som har större effekter och är rimligare att prioritera, så kommer vi att göra det. Men tills vidare förlitar oss vi på den prioritering som Naturvårdsverket gör, och vi följer detta kontinuerligt.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig om jag avser göra en översyn av samrådsförfarandet vid prövningen enligt miljöbalken. Bakgrunden är att försvarssekretess enligt Ulla-Britt Hagström lägger hinder i vägen för samrådsförfarandet. 1999 och ska lämna ett slutbetänkande senast den 31 december 2003, har i uppdrag att utvärdera tillämpningen av miljöbalken och lämna förslag till nödvändiga reformer. Kommittén ska ägna särskilt intresse åt bl.a. förfarandet och erfarenheter när det gäller hur regelverket om miljökonsekvensbeskrivningar fungerar och kvaliteten på konsekvensbeskrivningarna. Häri ingår att studera samrådsförfarandet, som är en integrerad del av arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar. Jag har för avsikt att uppmärksamma Miljöbalkskommittén på den speciella fråga som Ulla-Britt Hagström tar upp om de svårigheter som uppstår i samrådsförfarandet när det förekommer sekretessbelagda uppgifter. Ulla-Britt Hagström tar särskilt upp vindkraftverk. Jag kan säga att regeringen i går uppdrog åt Försvarsmakten att utreda hur en storskalig vindkraftsutbyggnad skulle påverka den militära signalspaningen. Jag återkommer till detta i replikskiftet.
Fru talman! Tack, Lena Sommestad! Det var en positiv uppgift att få höra att regeringen i går utsåg en utredning. Jag är intresserad att lyssna vidare. Jag vill först tacka för svaret från biträdande miljöminister Lena Sommestad. Egentligen skulle jag kanske kunna sätta mig till ro, då ministern med en gång lovar att uppmärksamma problematiken med samrådsförfarandet när det gäller sekretessbelagda uppgifter. Men eftersom Miljöbalkskommittén inte ska lämna sitt slutbetänkande förrän den december 2003 kan jag inte slå mig till ro. Den 23 februari deltog jag i ett vindkraftseminarium i Vara. Där framkom att det fanns flera områden i Vara kommun som var lämpliga för vindkraft. Sju bygglov är beviljade och det åttonde är på gång. Det stora problemet är dock att länsstyrelsen inte klarar förhandlingarna med militären. Restriktionen på 145 meter över havet med argumentet att säkerheten äventyras vid reservflygfältet i Råda sätter stopp för byggnationen. Ofta när vindkraftverk ska byggas är det folkopinionen med oro för buller, ljusbrytning och estetiska frågor som sätter hinder för vindkraftsutbyggnaden. På Varaslätten verkar det finnas en samlad mening att satsa på vindkraft, men den sekretess militären kan gömma sig bakom gör Länsstyrelsen handlingsförlamad. Fru talman! Försvarsmaktens egen rapport dementerar egentligen att flygsäkerheten äventyras av vindkraftverk. Man skriver att inget belägg kunde hittas för att vindkraftverk skulle försvåra radarns förmåga att upptäcka flygplanet. Detta gällde oavsett om vindkraftverken var i drift eller inte. Den prövningsplikt som gäller enligt miljöbalken kan leda till intet, eftersom militären kan gå den enklaste vägen och bara hänvisa till sekretessen, och då kan inget göras. När det nu finns ett medborgarintresse, markägare som är beredda att placera ett vindkraftverk på sin mark och en vindkraftsförening håller på att bildas, då borde alla medel sättas in för att i stället stimulera. Det finns oerhört många lagar och regler som reglerar utbyggnaden - plan och bygglagen, miljöbalken, kulturminneslagen, Luftfartsverkets regler för civil luftfart, ellagen, ledningsrättslagen, lagen om Sveriges ekonomiska zon, kontinentalsockellagen, sjötrafiksförordningen, väglagen osv. Det hjälper ändå inte om alla delar av dessa som gäller Varaslätten är uppfyllda, om försvaret bara kan lägga in sitt veto. Förutom mera kunskap om vindkraften som god förnyelsebar energi och behovet av ändrade attityder måste samrådsförfarandet ses över. Nu har alltså biträdande miljöminister Lena Sommestad lovat att ta detta till utredningen. Förmodligen avser statsrådet att göra det genom ett tilläggsdirektiv eller genom att sända över min frågeställning till kommittén. Länsstyrelsen säger att de inget kan göra om Försvarsmakten säger nej. Skulle man då kunna kräva att länsstyrelsen åtminstone visar på annan lämplig placering av vindkraftverket?
Fru talman! Jag vill först rent principiellt säga att jag naturligtvis inte kan ingripa i ett enskilt ärende på det sätt som Ulla-Britt Hagström kanske skulle önska. Vi får i första hand ta upp de principiella frågorna. Det här är en mycket svår fråga. Ulla-Britt Hagström har rätt när hon säger i sin interpellation att ett nej från Försvarsmakten i praktiken kan innebära ett veto. Det är inte ovanligt att vindkraftsintressenterna inhämtar Försvarsmaktens synpunkter på ett visst projekt t.o.m. redan innan det formella samrådet har inletts. Om Försvarsmakten då säger nej anses slaget vara förlorat. Men detta är, som sagt, en svår fråga. Det finns ju goda skäl för att Försvarsmaktens information är hemligstämplad, eftersom det ligger i verksamhetens natur. Men det ställer till problem i sådana här fall. Jag hoppas att den utredning som vi nu har fattat beslut om ska kunna bringa viss klarhet i detta. Jag har också talat med försvarsministern om det här problemet. Syftet med utredningen är att den ska se över hur vindkraftsutbyggnaden skulle påverka den militära signalspaningen och belysa effekterna på olika slag av militära övervaknings och kommunikationssystem, om det nu skulle ske en storskalig utbyggnad av vindkraften, framför allt till havs och i fjällområdena. Utredningen ska alltså se på hela frågan om vindkraftens påverkan. Försvarsmakten ska också göra en mer systematisk kartläggning av den militära signalspaningen. Men det är inte fråga om en mera fullständig utredning, men den kan ändå vara en puzzelbit i det omfattande arbete som regeringen nu bedriver för att se hur man ska lokalisera vindkraftverk. Precis som Ulla-Britt Hagström påpekar finns det ett önskemål om en utbyggnad, men det finns också stora problem och motsättningar när det gäller utbyggnaden. Därför blir kanske en del ärenden liggande. Vi har just fått en delrapport från Boverket som utreder lokaliseringsproblematiken. Boverket föreslår att man för att få ett bättre kunskapsunderlag ska inrätta några pilotprojekt för att undersöka t.ex. effekterna på den biologiska mångfalden och även andra effekter på landskapsbilden. Jag tror att vi som gärna vill ha en storskalig utbyggnad av vindkraften och ser den som en viktig energikälla måste inse att vi kanske får ge oss till tåls. Vi kommer att lyckas bättre om vi tar en sak i sänder. Men jag är mycket tacksam för den här frågan. Det är viktigt att vi får upp alla typer av hinder på bordet så att vi tillsammans i regeringen genom olika åtgärder kan klarlägga vad som behöver göras.
Fru talman! Tack, Lena Sommestad. Jag tänkte inte ta upp någon debatt om för eller emot vindkraften som sådan här. Det var en väldigt snäv fråga som jag ställde till statsrådet. Enligt British Petroleum är uranet för kärnkraft slut om 200 år, kolet är slut om 200 år, gasen är slut om 65 år och oljan är slut om 40 år. De energikällor som då är outtömliga - varav vindkraften är en - måste därför värnas och utvecklas. Det är väldigt viktigt att detta arbete inte stannar av. Men jag är nöjd med statsrådets svar, att det ska bli en övergripande utredning om vindkraften. Jag hoppas att det också ska finnas en stimulans för länsstyrelsen att ange alternativa lokaliseringar. Det finns nu människor som bildar föreningar kring vindkraften och köper andelar. De tror alltså på en framtid och därmed kan dessa personer delta i utvecklandet av energiförsörjningen i landet, vilket är viktigt att ta vara på. Att få lite billigare energi kan också vara en möjlighet för människor i slättbygderna att dryga ut sina inkomster från jordbruket. Jag tackar för svaret.

Fru talman! Jag undrar om jag ska tolka kulturministern på det sättet att hon anser att det digitala marknätet är konkurrensutsatt. Så är ju faktiskt inte fallet. Det är enbart staten - Teracom - som får sända etermedia i marknätet. Det är en monopolverksamhet. Sedan finns det konkurrerande distributionsformer, men det finns inte konkurrens i det digitala marknätet. Det tror jag att vi är överens om. Det var nog en liten felsägning från kulturministerns sida. Men när det gäller telekomverksamheten och investeringar i informationsteknik finns ju en fullt fungerande - om man får använda det uttrycket - konkurrerande marknad, om än kanske tillfälligtvis på kraftig nedgång. Jag kan inte se det rimliga i att vi ska ikläda skattebetalarna ganska så omfattande förpliktelser för investeringar i verksamhet som vi inte har en aning om hur den kommer att slå i framtiden. Det vore väl rimligt att den typen av telekomverksamhet - om den nu ska bedrivas i statlig regi - får fungera enligt samma spelregler som gäller för alla andra? När kulturministern tar upp exempel på andra former av statliga kreditgarantier så gör hon det lite grann för att förvilla och blanda bort korten i det här sammanhanget. Om det är någonting som staten har gett kreditgarantier till så är det ju den typ av omfattande infrastrukturprojekt som Öresundsbron, Arlandabanan och bankerna när de höll på att krisa som ett resultat av finansbubblan i början på 90-talet. Att jämföra den typen av statliga kreditåtaganden med en borgensförbindelse för investeringar i telekom och IT-verksamhet är inte riktigt rimligt. Jag frågar igen om inte kulturministern helt enkelt kan lova - när nu den konkurrensutsatta verksamheten inom Teracom ska särredovisas - att denna typ av verksamhet, som ska drivas affärsmässigt, får fungera med samma spelregler som alla andra företag på telekommarknaden. Kan kulturministern också se till så att kreditgarantin, borgensförbindelsen, inte omfattar lån till och investeringar i konkurrensutsatt verksamhet?
Fru talman! Distributionen av radio och television är en mycket viktig infrastrukturfråga, som dessutom ligger väldigt nära det som är grundläggande i en demokrati, nämligen att vi ska ha en mångfald i vårt medieutbud.

Dessa regler finns ju just för att undvika störningar i konkurrensneutraliteten. Jag kan bara återigen försäkra Gunnar Axén att villkoren kommer att utformas i enlighet med gällande regler.
Fru talman! Kulturministern talar emot sig själv. Hon sade inledningsvis att kreditgarantin var en tillfällig ekonomisk förstärkning till Teracom, som även kommer att omfatta den konkurrensutsatta telekomverksamheten inom företaget. Denna tillfälliga ekonomiska förstärkning finns det inget annat konkurrerande företag som kan komma i åtnjutande av. Eller är det på det sättet att kulturministern avser att återkomma med förslag om att även konkurrenter till Teracom på telekommarknaden ska få statliga kreditgarantier för investeringar i infrastruktur?
Fru talman! Jag tvingas konstatera att Gunnar Axén och jag har kommunikationsproblem. Jag kan bara återigen tala om att det faktum att man tar ut en riskavspeglande avgift om man utnyttjar en sådan här garanti innebär att man betalar för garantin och att det finns en marknadsmässighet i det hela. Alla regler som finns på detta område kommer självfallet att följas i det ögonblick det blir nödvändigt att utnyttja garantin.

Fru talman! Ulf Nilsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att skapa klarhet i nu gällande lagstiftning om åtgärder mot skolk. Han frågar också om jag avser att vidta några åtgärder för att stärka skolans befogenheter att agera vid brott mot skolans regler. I likhet med Ulf Nilsson anser jag att det är mycket viktigt att skapa en miljö i skolan som gör att eleverna trivs och som motverkar skolk. Skolk är ofta symtom på en underliggande problematik som behöver hanteras ur ett brett elevvårdsperspektiv. I skollagen anges att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt i grundskolan. Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning för alla elever. I enlighet med detta har alla skolor ett självklart ansvar för att förebygga och följa upp elevers frånvaro. Jag anser det också viktigt att man i skolan utarbetar klara och konsekvent tilllämpade normer och regler för hur alla på skolan ska möta varandra med respekt och för att skapa studiero. Utgångspunkten bör här vara samtal med både elever och föräldrar om etik och moral utifrån läroplanens grundläggande värderingar. De allra flesta skolor har också egna ordnings och trivselregler. Om inte skolans regler följs kan grundskoleförordningens bestämmelser om disciplinära åtgärder mot elever bli aktuella. Dessa regler är uppbyggda så att den aktuella åtgärden bör anpassas till hur allvarligt elevens olämpliga uppträdande är. En av de åtgärder som kan vidtas är att låta eleven stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter skoldagens slut. Det är emellertid av största vikt att man alltid prövar från fall till fall vilken åtgärd som är motiverad. Sambandet mellan orsak och verkan är mycket viktigt bl.a. ur rättssäkerhetssynpunkt för eleven. Som en yttersta åtgärd om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad på dem ankommer för att se till att detta sker, har kommunen möjlighet att vitesförelägga vårdnadshavarna. Ulf Nilsson har i sin interpellation tagit upp några specifika fall som blivit uppmärksammade. Som utbildningsminister kan jag inte gå in och ta ställning i enskilda fall. Skolan är ett område som berör och engagerar alla. Att vissa ärenden uppmärksammats och kommenterats flitigt är en naturlig följd av detta men innebär dock inte med automatik att gällande regelverk är i behov av förändring. Bestämmelserna om disciplinära åtgärder mot elever är föremål för översyn i det arbete som 1999 års skollagskommitté utför. Kommittén ska avlämna sitt slutbetänkande senast den 16 december 2002. Jag vill inte föregripa kommitténs arbete och avser därför inte att nu ta några initiativ med anledning av Ulf
Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. En orsak till min interpellation i dag är att det råder en väldigt stor oklarhet om vilka befogenheter en skola har när det gäller att bekämpa skolk. En annan orsak är att jag tror att många faktiskt vill veta vad utbildningsministern egentligen tycker. Vilka befogenheter borde en skola ha? Därför är det synd att ministern bara hänvisar till en kommitté som ska vara färdig med sitt arbete i december. Det är också synd att de som vill veta politikernas åsikt före valet inte får svar. Alla som arbetar i skolan vill nog veta vilken grundinställning styrande politiker har när det gäller att komma till rätta med olika problem i skolan. Jag tycker inte att utbildningsministern grundattityd är klar när jag nu hör svaret. Utbildningsministern säger att han håller med mig om att skolans miljö ska vara sådan att eleverna trivs och inte skolkar. Han säger också att skolan har ett ansvar för att följa upp elevers frånvaro. Där är vi överens. Men när det gäller vad skolan ska ha rätt att göra blir ministerns svar otydligt. Utan att nu gå in på alltför lagtekniska finesser har jag och Folkpartiet en väldigt klar principiell inställning, nämligen att skolan helt enkelt måste ha rätt att kräva att elever som skolkar tar igen vad de har missat. Ett sådant krav är bra för den som skolkar, och det är bra för andra elever som redan följer skolans regler. Det kan handla om kvarsittning tillsammans med lärare som hjälper eleven att läsa i kapp. Det kan handla om extra hemuppgifter eller om att läraren efter samtal med eleven konstaterar att det inte behövs någon åtgärd just den här gången. Men det är viktigt att skolan har befogenhet att göra det som för tillfället verkar vara det bästa. Om skolan anser att en elev behöver en timme mer en vecka på grund av skolk borde det vara en självklarhet att både föräldrar och elev får rätta sig efter det. Men i dag är det inte så. Det exempel som jag tog upp i interpellationen visar att lärare och rektorer lever i osäkerhet om vad de egentligen har rätt att göra. Jag har läst Skolverkets kritik av en skola som beslutat om kvarsittning som en generell åtgärd mot skolk. Jag måste erkänna att jag inte blir klok på om det är tillåtet att tillämpa kvarsittning som en generell åtgärd eller inte. Jag har läst Skolverkets kritik av en skola som hotade att vitesförelägga föräldrar som inte såg till att barnen kom till skolan. Jag blir inte heller då klok på om skolan verkligen har rätt till detta eller inte. Denna osäkerhet gör att lärarna inte känner att de har stöd när de försöker få eleverna att följa grundläggande regler. Den här osäkerheten ger också helt fel budskap till alla elever som naturligtvis konstaterar att man kan bryta mot regler utan att det händer någonting. Denna osäkerhet gör att skolplikten, som är till för att garantera att alla får rätt till skolgång även om föräldrarna struntar i den, urholkas. När jag läste om ett förslag att erbjuda skolkande elever pengar för att de ska delta i någon form av organiserad utbildning trodde jag först inte att det var sant. Men det var det. Är det då detta budskap som vi ska skicka ut, att skolan är så tråkig att du ska få betalt för att gå där? Utan att gå in på detaljer skulle jag vilja ha ett besked från utbildningsministern, oavsett vad en kommitté kommer fram till i höst och oavsett vad Skolverket säger i dag. Anser Thomas Östros att skolan ska kunna bestämma om kvarsittning för skolkande elever? Anser Thomas Östros att skolan ska kunna bötesbelägga föräldrar som inte ser till att barnen kommer till skolan? Detta är två frågor som inte är så svåra att besvara tydligt.

Fru talman! Ulf Nilsson säger att hans grundinställning är att vi har rätt att kräva av eleven att eleven tar igen vad han eller hon har missat. Det tycker jag också är en mycket bra grundinställning. Det viktiga och centrala är att eleven får den kunskap som han eller hon behöver under sin utbildning för att sedan kunna gå vidare till yrkesliv eller till vidare studier. Ulf Nilsson pekar på två olika konkreta metoder, kvarsittning som en metod och extra läxor som en annan metod. Jag håller helt med om att det är fullt möjliga verktyg. Det som inte är möjligt, vare sig i skolan eller någon annanstans i vårt samhälle, är kollektiva bestraffningar där eleverna inte ses som individer. Det är ett väldigt automatiskt verkande system där eleverna inte får chansen att argumentera om de har rimliga skäl. Det är också viktigt att Skolverket är väldigt tydligt i tillsynen så att vi inte får en sådan utveckling. Det skulle vi aldrig acceptera i samhället i övrigt. Menar Ulf Nilsson att vi ska acceptera kollektiv bestraffning i skolorna? Ulf Nilsson pekar på en kommun som diskuterar att ge pengar till skolkande elever. Jag tror att jag blev lika förvånad som Ulf Nilsson när jag läste om förslaget. Det är ett borgerligt förslag i en borgerligt styrd kommun. Det ska bli intressant att se hur ni på den borgerliga sidan själva kommer att reda ut den typen av idéer. Jag tycker inte att detta kan vara ett huvudspår. Det kan inte vara det som är drivkraften till att öka närvaron i skolan. Men det är som sagt en borgerlig kommun, och jag är mycket nyfiken på hur Ulf Nilsson tänker just i den frågan och inte minst vad Folkpartiet tycker om den typen av förslag. Per Bill lyfter fram några intressanta exempel på hur man kan göra elevhälsovården väldigt aktiv i att bekämpa skolk. Jag tycker att det finns skäl att tänka vidare och se hur kontakterna med just elevhälsovården kan stärkas. Det är viktigt att man där tidigt fångar upp elever som visar tendenser till att tappa skollusten och som inte går på lektioner, för det är naturligtvis en väldigt allvarlig utveckling. Jag är, precis som Per Bill, inte säker på att straffet fungerar i första hand. Det kan också behövas stödjande åtgärder i ett tidigt skede. Vi har en Skollagskommitté som arbetar med att se över vår lagstiftning. Det kan inte vara ett skäl att säga att allt av vikt ska brytas loss från Skollagskommittén bara för att vi är inne i en valrörelse. Vi har ju tidigare diskuterat varför Skollagskommittén har blivit försenad i sitt arbete. Det beror på mycket allvarliga omständigheter. Det är ett dödsfall och det är sjukdom i kommittén som har gjort att man naturligtvis har tappat en hel del i arbete. Det finns också önskemål från många delar av skolvärlden att låta Skollagskommittén få samordna sina förslag med Gymnsiekommittén. Bl.a. har de två starka lärarfacken vänt sig till regeringen med en önskan om att vi ska ge dem längre tid. I sak finns det alltså mycket goda skäl för att de har mer tid att arbeta. Under tiden lever vi inte i ett laglöst tillstånd. Däremot lever vi i ett rättssamhälle. Det innebär att man inte får använda bestraffningsåtgärder på ett sätt som vi aldrig skulle acceptera i övriga samhället, t.ex. i kollektiv form.
Fru talman! Jag håller naturligtvis med Thomas Östros om det negativa med kollektiva bestraffningar. Frågan är om skolan i dag har rätt att säga att en elev måste stanna kvar på grund av att han eller hon har ogiltig frånvaro. Det är ingen kollektiv bestraffning, utan det är helt enkelt ett beslut om att eleven ska ta igen tiden med hjälp av lärare. Detta har jag inte blivit klok på om skolan har rätt att göra när jag har läst Skolverkets yttrande om olika skolors agerande. Exemplet med pengar till skolkande elever för att få dem att över huvud taget komma till skolan var en av de saker som faktiskt inspirerade mig till den här interpellationen. Jag tänkte att om det är så oklart vad man kan göra för att komma till rätta med elever som bryter mot skolans regler att man måste ta till en så desperat åtgärd är det väldigt, väldigt tråkigt, oavsett vad det är för politisk majoritet i kommunen. Sanningen är att oavsett om det handlar om skolk eller om någonting annat, känner fortfarande inte de som arbetar i skolan att de har tillräckligt stöd från politiker och från myndigheter. Just i dag diskuterar vi skolk, en annan dag diskuterar vi mobbning. När skolor försöker att upprätthålla de grundläggande gemensamma reglerna uppstår det alltid, som vi har märkt, en diskussion om huruvida skolan verkligen har rätt att göra det ena eller det andra. I avvaktan på en elevvårdskonferens stänger en skola tillfälligt av en elev som misshandlat kamrater, och då får skolan kritik för det. En annan skola bestämmer som sagt att skolkande elever ska sitta kvar en timme och får kritik för det. En tredje skola anser att en elev som regelbundet förstör lektionerna borde gå några månader i kommunens resursskola men får inte besluta om det mot elevens vilja. Jag tror att alla förlorar på att skolan har så små möjligheter att agera i plötsligt uppkomna situationer och vid mer djupliggande problem. De vanliga eleverna utan större problem förlorar på det, men inte minst de elever som har problem förlorar verkligen på det. Frågan är då, oavsett Skollagskommitténs arbete, i vilken riktning Thomas Östros nu vill gå. Jag har ställt två frågor i min interpellation. Den första frågan är: Vill Thomas Östros stärka skolans befogenheter? Den andra är: Anser han att det behövs mer klarhet i hur man ska tolka nuvarande lagstiftning? Jag uppfattar att han inte vill yttra sig om huruvida han anser att skolan behöver större befogenheter eller inte, utan det ska, som sagt, Skollagskommittén yttra sig om i december. Men för dem som tycker att skolan är en viktig valfråga hade det naturligtvis varit bra att få en aning om vad ministern tycker redan nu. När det gäller den andra frågan om att klarlägga hur dagens regler egentligen ska tolkas får vi heller inget besked. Det hade ändå varit enklare för Thomas Östros att ge direktiv till någon form av utredning för att klarlägga hur dagens regler ska tolkas. Det hade rätat ut ett stort antal frågetecken ute i skolorna, för det är inte roligt för lärare och rektorer att hela tiden gå på slak lina och behöva vara rädda för kritik när de försöker arbeta mot skolk, mobbning och våld.

Fru talman! Att förebygga och förhindra skolk är en väldigt viktig uppgift för skolan. Framför allt menar jag att vi från riksdagens sida ska visa respekt för professionen, läraryrket, när det gäller arbetet med att både förebygga och förhindra skolk. Det är ingen tvekan om att det också finns sanktionsmetoder för skolorna att använda sig av. Jag menar att det är tydligt skrivet att man får göra det. Det behöver det inte råda någon tvekan om. Men det är väl alldeles klart, och jag tror inte att Ulf Nilsson egentligen tycker något annat, att om man går in på en väg som innebär disciplinära påföljder för enskilda elever, måste man också vara beredd på att en sådan maktutövning måste granskas. Vi måste ha myndigheter som är mycket aktiva i att se till att rättssäkerheten upprätthålls. Jag blir orolig när jag lyssnar på Folkpartiet, kanske inte alltid när jag lyssnar på Ulf Nilsson men på andra framträdande företrädare i den folkpartistiska skoldebatten, som lägger en sådan tyngdpunkt vid straffet som pedagogisk metod att de alldeles glömmer bort rättssäkerheten. Vill man lägga ytterligare tyngdpunkt vid straff i skolan, måste man inse att då måste man lägga väldigt mycket tyngdpunkt också på rättssäkerheten i skolan. Ibland får jag intrycket att Folkpartiet är intresserat av att på det här viset sakta men säkert föra in ett slags domstolsväsende i skolan. Jag är inte säker på att det är rätt väg att gå för att skapa en miljö i skolan som befrämjar lusten att läsa och lusten att skaffa sig kunskaper. Jag menar att det är väldigt viktigt med ordning och reda i skolan, att man på varje skola skapar regelverk som är tydliga både för elever och för föräldrar och att man gärna involverar elever och föräldrar i att skapa dessa normer och regler i skolan. Jag menar att man också i de yttersta fallen måste ha möjlighet att ta till disciplinära åtgärder. Men om Ulf Nilsson talar om riktning så vill jag inte bidra till en riktning som för in mer av strafftänkande i skolan. Jag tror inte att det är rätt väg att gå. Däremot finns det möjlighet till disciplinära åtgärder i dag. Vi kan titta på vad Skolverket har sagt de gånger då de har kritiserat användningen av kvarsittning - som i sig är en tillåten åtgärd. Det är t.ex. i de fall där kommunen har haft kvarsittning med inslag av kollektiva lösningar. Där har Skolverket gått in och sagt att det här inte är förenligt med författningen. Den osäkerheten ska inte behöva finnas kvar en dag ute i skolan, alltså om att kollektiva bestraffningar inte är tillåtna. Då blir Folkpartiet nervöst och tycker att - herregud, här har man inte befogenheter att bestraffa som man vill. Jag tycker att det är sunt och bra att de på Skolverket är beredda att i alla de fall där de gör en tillsyn också peka på när elevens rättssäkerhet ställs åt sidan. Det är riktigt att både möjligheten till kvarsittning, reglerad i förordningen, och också vitesföreläggning av föräldrar finns. Men menar Folkpartiet att vitesföreläggning ska bli en väldigt vanlig metod? Eller menar Per Bill att indragna studiebidrag ska bli en vanlig metod? Är det ett sätt att stötta familjer som kanske också har en del ekonomiska bekymmer? Jag är inte säker på att det är den bästa vägen att gå. Det bör finnas disciplinära åtgärder som man får använda. Dessa finns reglerade i våra förordningar. Vi ser över detta i Skollagskommittén och undersöker om det behöver göras skärpningar. Det får inte råda någon tvekan om att använder man sig av dessa åtgärder måste också elever och föräldrar känna att det finns en grundläggande rättssäkerhet och en myndighet som är beredd att upprätthålla den.
Fru talman! Det finns många orsaker till att elever skolkar. Det allra viktigaste, det är vi väl alla överrens om, är att skolan ska vara så trygg, rolig och inspirerande att eleverna verkligen vill vara med på lektionerna. Men som jag har sagt flera gånger i andra sammanhang behövs det också någon form av konsekvenser om man inte följer gemensamma regler. Att ställa krav är att bry sig om och engagera sig, och unga människor vill att vuxna engagerar sig. Att inte ställa krav är att vara likgiltig. Sedan är det en helt annan sak att vi naturligtvis också är överens om att skolans myndighetsutövning ska kunna granskas och enskilda fall överprövas. Men vi har ju haft en jättediskussion i Sverige de senaste åren där skolor mycket kraftigt har kritiserats så fort de har försökt vidta åtgärder. Jag var på besök vid en grundskola i Skåne så sent som i förra veckan. I den kommunen hade man byggt upp en resursskola för elever som av olika anledningar behövde en annorlunda undervisningsmiljö. Det handlade bl.a. om elever som skolkar, och som därför förrycker hela det gemensamma arbetet. Det handlade också om några som gjort sig skyldiga till mobbning. Målet med den här resursskolan var att man så småningom skulle komma tillbaka till den vanliga skolan. Den fungerade också ganska bra. Men här kommer vi i den situationen att om eleven motsätter sig detta, och föräldrarna kanske totalt struntar i hur det går för eleven i skolan, kan inte skolan helt enkelt fatta ett beslut trots att en massa andra elever blir lidande. Jag anser att skolan ska kunna fatta sådana beslut även om de besluten naturligtvis alltid ska kunna granskas. Det är ju klart att om föräldrarna inte alls bryr sig om hur det går för barnet i skolan och kanske själva lever i missbruk och kriminalitet står vi inför en social situation som kräver många olika insatser. Det kan inte bara skolan klara av. Men skolan måste ändå i det enskilda fallet kunna vidta åtgärder - både för att skydda alla andra elever och för att hjälpa den elev som har problem. Det är här jag fortfarande efterlyser ett tydligt budskap från utbildningsministern, från Skolverket och från andra ansvariga politiker för att arbetet mot skolk, mobbning och våld ska bli framgångsrikt. Jag tycker inte att det kommer något sådant tydligt budskap.
Fru talman! Disciplinära åtgärder ska inte bara kunna granskas. De måste också kunna överprövas. Det är väldigt viktigt. Jag tror att ni i Folkpartiet måste ta en rejäl genomgång av vilken politik ni nu vill införa i skolan. Förstår ni inte att man också måste se till elevens rättssäkerhet? Så mycket tyngd får man inte lägga på bestraffningsvägen att man ser det som ett bekymmer om myndigheterna kontrollerar att det sker enligt det regelverk som riksdag och regering har satt upp. Detta regelverk ska ta hänsyn till att det finns fall där man måste tillgripa disciplinära åtgärder såsom kvarsittning eller i enstaka fall vitesföreläggande men också till att det, om man använder sig av dessa metoder, måste ske i enlighet med grundläggande rättsprinciper. Här blir jag lite orolig över den väg som Folkpartiet nu har tagit. De strävar efter att på ett lite populistiskt vis visa på några enkla verktyg men bryr sig inte tillräckligt mycket om enskilda elevers och föräldrars rättssäkerhet. Jag menar att kampen mot skolk är en väldigt viktig uppgift för skola och för föräldrar. Naturligtvis ligger det också väldigt mycket i elevens egenintresse. Det ska ske genom förebyggande arbete men också, i de fall där det krävs, genom att man vidtar disciplinära åtgärder. Jag vill inte ställa upp på den väg som Folkpartiet ett flertal gånger har målat upp, där bestraffning blir det huvudsakliga pedagogiska verktyget i skolan. Jag tror att det vore mycket olyckligt.

Fru talman! Med anledning av omfattande angrepp av svampen gremmeniella på tallskog i främst södra och mellersta Sverige har Kenneth Johansson ställt följande tre frågor till mig: · Kommer Skogsstyrelsen att erhålla ekonomiska medel för extraordinära åtgärder som behövs för att bekämpa en befarad gremmeniellaepidemi? Kenneth Johansson efterlyser stöd till drabbade skogsägare, bl.a. genom ersättning för kostnader för återbeskogning. Jag fick samma fråga av Kenneth Johansson i juni 2001. Jag påminde redan då om att merparten av statsbidragen till skogsbruket, inklusive bidragen vid omfattande insektsskador på skog, avskaffades genom 1993 års skogspolitiska beslut. Beslutet var ett led i den ökade frihet för företagande som genomfördes genom minskade regleringar, sänkta skatter och slopade avgifter. 1993 års skogspolitiska beslut följs regelbundet upp, och i samband med 1998 års uppföljning avvisade riksdagen förslag om införande av en form av ekonomiskt stöd vid omfattande skador på skog. Den senaste utvärderingen av skogspolitikens effekter, som presenterades av Skogsstyrelsen i januari 2002, är för närvarande ute på remiss, och regeringen avser att återkomma till riksdagen med eventuella förslag till åtgärder i början på nästa mandatperiod. Men någon utvidgning av det statliga ekonomiska stödet till skogsbruket planeras inte. Stöd till skogsägarna kan bestå av flera delar såsom information om skadeutvecklingen och råd om hur man ska agera. Sådan information och hjälp kan fås från både Skogsvårdsorganisationen och Sveriges lantbruksuniversitet. Det finns också en möjlighet för skogsägarna att teckna en skogsförsäkring som delvis kan omfatta sådana skador som vi nu ser. Kenneth Johanssons andra fråga var om Skogsstyrelsen kommer att få ekonomiska medel för extraordinära åtgärder som behövs för att bekämpa en befarad gremmeniellaepidemi. Som jag nämnde tidigare kommer regeringen att återkomma till riksdagen i början av nästa mandatperiod med anledning av den senaste skogspolitiska utvärderingen. Vi kommer då att lämna förslag på eventuella åtgärder. Samtidigt kommer vi att redovisa vilka medel vi anser att Skogsstyrelsen bör ha. Den tredje frågan gällde vad jag avser att göra för att säkra och intensifiera forskningen om svampangrepp i skogen. Kenneth Johansson anser att Sveriges lantbruksuniversitet behöver ytterligare resurser för detta. Ledande gremmeniellaforskare riskerar annars uppsägning. Jag delar naturligtvis uppfattningen att det är angeläget att den skogliga forskningen får tillräckliga resurser. Större gremmeniellaangrepp är något som återkommer med jämna mellanrum. Därför är det nödvändigt att denna forskning kan bedrivas långsiktigt. Som statsråd kan jag inte styra hur Sveriges lantbruksuniversitet ska fördela sina resurser. Det är frågor som måste hanteras av Lantbruksuniversitetets styrelse och fakultetsledning. Men jag vet att Lantbruksuniversitetet redan under 2001 avdelade extra resurser för att klargöra gremmeniellaangreppens omfattning och för att informera skogsägare om angreppens orsaker och följder.
Fru talman! De senaste åren har tallskogen drabbats av svampen gremmeniella. I Dalarna har svampen fått fäste från Ludvika till Lima. Ett annat område som har drabbats är norra delen av Falu kommun. Stora ytor kan behöva avverkas i förtid. Forskare varnar för att detta bara är början. Svampangreppen riskerar att leda till stora ekonomiska förluster för enskilda skogsägare. Jag har helt riktigt tidigare frågat statsrådet Messing om regeringen är beredd att hjälpa de drabbade genom ersättning för återbeskogning. Nu, liksom vid förra tillfället, hänvisar statsrådet till avregleringen och marknaden, som ska sköta detta. Information kan möjligen samhället bistå med. Sedan hänvisas till skogsförsäkringen. Jag tycker uppriktigt sagt att det här är att hantera de drabbade privata skogsägarna, som riskerar att förlora hundratusentals kronor, med kyla och bristande insikt om problemets omfattning. Det är, tycker jag, rimligt att staten hjälper till med kostnaden för att sätta ny skog. Det finns ju inga försäkringar som gäller för skog över 1,3 meter, dvs. över brösthöjd. Avreglering av marknaden brukar anföras när det passar. Jag vill erinra om att det fortfarande finns en reglering, enligt skogsvårdslagen 5 § punkt 1, om skyldighet att anlägga ny skog "om markens virkesproducerande förmåga efter avverkning eller på grund av skada på skogen inte tas till vara på ett godtagbart sätt". Ministerns argument mot de drabbade skogsägarna tycker jag är hårda och dessutom tunna. Min följdfråga är om inte statsrådet och regeringen har någonting utöver information att ge enskilda drabbade skogsägare som besked. Jag framhöll också i min interpellation att Skogsstyrelsen bör ha medel för extraordinära insatser som kartläggningsarbete, rådgivning och anvisning för att på kort och lång sikt bekämpa gremmeniellahotet. Regeringen återkommer med svaret nästa mandatperiod. Har Skogsstyrelsen resurser att klara sina uppgifter då? är min fråga till ministern. Beträffande skogsforskningen svarar inte ministern på annat sätt än i allmänna ordalag. Efter vad jag har erfarit och läst är ledande gremmeniellaforskare på väg att sägas upp. Min fråga är då: Är det verkligen på detta sätt ministern anser att vi ska bedriva långsiktig forskning när det gäller det här området?
Fru talman! Det lät väldigt negativt när Kenneth Johansson sade att det var bara information som staten kan bistå med via politiker och via den skogsstyrelse och de skogsvårdsorganisationer som finns. Det är naturligtvis inte sant. Men information om angreppen - kunskap om hur angreppen sprider sig, var riskerna för att angreppen ska få fäste är som störst och vad vi kan göra för att minska de riskerna - är en viktig utgångspunkt i vårt arbete för att minska den här typen av angrepp och för att kunna möta de svängningar som finns i naturen. Det är kopplat till väderlek och mycket annat, som vi vet påverkar just svampangreppen. Vi bistår med kunskap, information, åtgärder som är effektiva och självklart hela den skogsvårdsorganisation som finns på plats runtom i vårt land och som har en hög kunskap och en god insikt både om vad enskilda skogsägare råkar ut för och om vad de kan få hjälp med. Det kan gälla både svampangrepp och andra frågor. Vi har en stor myndighet till vårt förfogande som har en otroligt hög servicenivå när det gäller att informera och att samarbeta med enskilda skogsägare. Det är inte sant att det skulle vara bara en liten del som staten kan bidra med. Men ändå har det varje gång riktlinjerna för skogspolitiken har utvärderats här i riksdagen rått bred politisk enighet om att vi inte ska tillbaka till den tid av regleringar och statsstöd som rådde före 1993. Mot bakgrund av de frågor jag får här i riksdagen och utanför riksdagen har jag ingen anledning att tro att något politiskt parti har ändrat uppfattning i den frågan. Utan att gå tillbaka till en tid av mer regleringar och statsstöd, men ändå utan att på något sätt negligera de problem och de angrepp som vi ser, har jag naturligtvis för avsikt att agera i den här frågan på ett trovärdigt sätt. När vi nu utvärderar skogspolitiken och tittar på de problem som Skogsstyrelsen själv har pekat på - de oroväckande tecken man ser och som handlar om återväxten och röjningen i vissa områden - ska vi naturligtvis se på den oro som finns med anledning av svampangreppen. När vi summerar vilka starkare verktyg vi vill att Skogsstyrelsen och våra skogsvårdsorganisationer ska ha och vilka ytterligare uppdrag vi ska lägga på dem, måste vi naturligtvis ställa detta i proportion till hur mycket pengar vi är beredda att ge som förvaltningsanslag till Skogsstyrelsen. Där har vi nu en dialog, och jag är beredd att fortsätta den. Men jag börjar inte med att se på vilka resurser Skogsstyrelsen ska ha, utan jag börjar i andra änden och ser på vad utvärderingen har lärt oss. Jag tittar på vilka ambitioner vi ska ha med skogspolitiken och hur bred uppslutning finns det om att fortsätta på vår nuvarande väg av frivillighet och information och om att inte gå tillbaka tillbaka till tvång och regleringar, som vi hade tidigare. Där är jag optimist.
Fru talman! Information är helt klart nödvändig. Jag har inget att erinra om när det gäller det. Men det räcker inte. Det krävs mycket andra åtgärder. Den skogsbonde som förlorar hundratusentals kronor kan få hur mycket information som helst utan att det täcker den förlust som han har gjort. Informationen kan vara ett bidrag till att öka kunskapen om hur man ska hantera situationen, men det täcker inte förlusten. Jag tycker fortfarande att statsrådet inte riktigt verkar inse omfattningen och allvaret i det som gremmeniellan är på väg att ställa till med. Som sagt, marknaden är avreglerad i vissa avseenden, men att följa skogsvårdslagen innebär ändå ett ingrepp i marknaden. Jag läste i en tidskrift om en skogsbonde som hette Kent Hansson och bor utanför Järvsö. Han sade: Plötsligt försvann min pensionsförsäkring. Han hade fått 100 av sina 500 hektar angripna av skadesvampen. Så ser det ut på många håll. Jag vill nämna några exempel från min hembygd på hur det kan slå. 15-20-årig skog, fem till sju meter hög, innehåller inget gagnvirke utan blir uteslutande flisved. Kostnaderna för det här 20 år gamla beståndet har varit omfattande. Det rör sig om markberedning, plantor, sättning, röjning, fällning, sammanforsling av det skadade virket, utforsling av flisveden, markberedning för ny skog samt plantor och sättning. Det innebär en kostnad om 19 000 kr per hektar, 20 års förlorad tillväxt och tappad känsla och framtidstro samt sned åldersfördelning. Det är exempel på effekter. Förlusten blir hundratusentals kronor för en skogsägare som äger t.ex. 60 hektar, varav fem hektar drabbas. Information, säger ministern. Ersättning för återbeskogning är ett komplement och en viktig åtgärd, säger jag. Jag fick ingen kommentar till detta med försäkringen. Jag vill påstå att för de allra flesta är det icke möjligt att utnyttja den. När det gäller resurser till Skogsstyrelsen håller jag med om att man först ska se till behovet. Men enligt de signaler som jag har fått saknar man redan i nuläget resurser för att kunna vidta de åtgärder som krävs. Jag läste i tidningen Land att ledande gremmeniellaforskare är varslade från den 1 juli och att de kan komma att sägas upp. I rådande läge är detta ofattbart. Ministern pratar om långsiktighet, och det ska ställas mot att ledande forskare på detta område är på väg att sägas upp. Jag tycker att man nästan får ta sig för pannan.
Fru talman! Det hjälper inte om Kenneth Johansson tar sig för pannan. Vi har ändå den principen att ett statsråd inte kan gå in och agera när det gäller beslut som har fattats av Lantbruksuniversitetets styrelse. Jag kan tycka att det är ett dåligt beslut eller att man skulle ha fattat ett annat beslut, men jag har stor respekt för den demokratiska process som har varit inför styrelsens beslut och för de befogenheter som vi har gett styrelsen. Det är klart att vi måste ge styrelsen utrymme att agera utifrån detta. Om Kenneth Johansson är orolig över de generella prioriteringarna för det arbete som sker på universitetet vill jag rekommendera Kenneth Johansson att framställa en interpellation till ansvarigt statsråd, till Margareta Winberg. Kenneth Johansson och jag har inga delade meningar om att forskning och utbildning är viktigt, vilket också Skogsstyrelsen pekar på i sin rapport. Man pekar också på ett annat problem som finns i dag, nämligen att mycket av den forskning som sker är uppbunden under väldigt lång tid. Det har därför ibland uppstått problem när det gäller att agera på kort sikt. Det var ju ett stort tallmätarangrepp i Hökensås för en tid sedan, och då var det svårt att få hjälp av forskar och utbildningsvärlden eftersom man var knuten till långvariga projekt och hade långvariga åtaganden. Det är alldeles för få forskare som har möjlighet att agera snabbt när det inträffar ett svampangrepp. Låt oss också diskutera vad vi kan göra gemensamt både för att säkra långsiktigheten och för att kunna agera väldigt snabbt och kortsiktigt. De försäkringsfrågor som Kenneth Johansson lyfter fram är ett stort och generellt problem. Det finns inga försäkringar för någon företagare eller för någon enskild person som täcker en förlorad vinst. I den mån som man kan utnyttja en försäkring vid t.ex. svampangrepp täcker den bara den skada som har uppkommit vid det tillfället. Jag är också medveten om att det kan vara svårt att få hjälp genom försäkringar. Det finns dock en möjlighet, men en försäkring kan aldrig täcka en framtida vinst. Det är ändå positivt att det är långt ifrån alla skogsägare som har drabbats av angrepp i hela sitt bestånd. Jag tycker att den bild som Kenneth Johansson målade upp verkade väl mörk, även om jag på intet sätt vill negligera de problem som vi ser, de angrepp som har skett. Men det är ytterst få skogsägare som har råkat så illa ut att de har fått avverka hela sitt bestånd så att de därmed har förlorat alla möjligheter till återväxt och annan planering som alla skogsägare är beroende av i sin verksamhet. Det är alltså flera som har varit tvungna att avverka delar av sitt bestånd, men många har också fått hjälp med besprutning för att komma till rätta med problemen. Ingen försäkring i världen täcker ändå beräknad förlust av inkomst i framtiden, och det tror jag inte att vi kan ändra på.
Fru talman! Nej, tack och lov blir inte alla drabbade. Men för dem som drabbas är den bild som jag har tecknat inte mörk, utan den är en ren realitet. Jag har i den här interpellationsdebatten ansträngt mig för att påvisa att gremmeniellan är ett stort hot. Den "röda djävulen" har spritt sig över hela landet, står det beskrivet i en tidskrift. Jag anser att enskilda skogsägare bör få ersättning åtminstone för återbeskogning. Där skiljer sig min och statsrådets uppfattningar, det är helt klart. Jag anser också att Skogsstyrelsen snarast bör erhålla medel för extraordinära insatser. Enligt de signaler som jag har fått är det behovet akut. Också där skiljer sig min och statsrådets uppfattningar. Jag anser att forskningen bör intensifieras och räddas. Jag fick inget besked från ministern på den punkten, men jag tog till mig tipset om att vända mig till jordbruksministern. Ska vi klara av att lösa det här är jag övertygad om att vi måste satsa mycket mera på forskning. Jag hade hoppats att skogsministern skulle ha visat ett större engagemang för dessa frågor eftersom problemet är av en sådan dignitet. Jag påstår att den ambitionen och det engagemanget finns hos mig och Centerpartiet.
Fru talman! Jag tror att det engagemanget kommer att finnas kvar när den demokratiska processen är slutförd. Jag tror inte att Centerpartiet skulle uppskatta om regeringen inte tillät alla parter och aktörer att vara med och tycka om den utvärdering som riksdagen själv har fattat beslut om. Vi följer ett demokratiskt fattat beslut. Vi ska utvärdera målen för skogspolitiken en gång per mandatperiod. Skogsstyrelsen har alldeles nyss gjort en utvärdering. Det är min skyldighet som statsråd att se till att vi följer de beslut som riksdagen har fattat och ger alla en chans att vara med och tycka när det gäller balansgången mellan miljömål och produktionsmål. Det finns också en balansgång mellan frivillighet och tvång som hela skogspolitiken bygger på. Över tiden ser vi att många frågor kommer tillbaka. En sådan fråga är just problemen med svampangreppen. Vi tar dessa på allvar, men vi kommer inte att lösa dem kortsiktigt. Också här krävs det en långsiktig strategi för alltifrån forskning på längre sikt till möjligheten att agera när det dyker upp ett akut angrepp, och vi har en beredskap för detta. Jag avser att återkomma med förslag om en ny balansgång och en ny ambition i den skogspolitik som ska föras under nästa mandatperiod. Då ska vi naturligtvis se till att Skogsstyrelsen och skogsvårdsorganisationerna också är rustade så att de kan leva upp till de ambitioner som vi har.

Fru talman! Vi har ganska länge nu talat i olika sammanhang om den nya informationstekniken. Det är väl så att den inte längre är så ny, eller rättare sagt: Den blir nyare och nyare hela tiden. Vi har snarare att göra med en föränderlig informationsteknik. Det här har fött tanken på en s.k. teknikoberoende tryck och yttrandefrihetslagstiftning, alltså en tryck och yttrandefrihet knuten till individen och till själva yttrandena i stället för till den teknik som används för yttrandenas framställande och distribution. Detta skulle vara en lagstiftning formulerad så att vi alltid har ett robust tryck och yttrandefrihetsskydd oavsett den tekniska utvecklingen. Den ska kunna fungera så att säga både för runstenen, för webbsidan och för vad som kan komma i framtiden. Jag tror att vi måste inse att drömmen om en teknikoberoende lagstiftning på det här området nog knappast är något mer än en dröm, en chimär och en omöjlighet. Möjligen är den användbar som riktmärke för utredande och lagstiftande, men knappast realistisk som mål. Det här avspeglas i motioner och reservationer som i stora ord kräver och förordar denna teknikoberoende lagstiftning, men som egentligen är helt renons på konkreta förslag till hur en sådan lagstiftning skulle kunna se ut.

Så tror jag att vi måste hantera de här frågorna också i fortsättningen. I betänkandet handlar det bl.a. om möjligheten att lämna ut offentliga handlingar i elektronisk form, och det låter ju som en ganska självklar anpassning till den nya tekniken. Givetvis ska man kunna få ett dokument i pdf-format via mejl i stället för att behöva gå till kommunkontoret och ta ut det på papper. Men som redan har påpekats här: Det här är inte riktigt så enkelt. Om jag får använda några formuleringar i betänkandet: "Det är . svårt att överblicka vilka konsekvenser en skyldighet att lämna ut handlingar i elektronisk form kan få för skyddet av den personliga integriteten. Synpunkten gör sig särskilt starkt gällande vid s.k. massuttag av personuppgifter ur stora databaser hos myndigheter. - Möjligheten att i elektronisk form få del av exempelvis sammanställningar av personuppgifter från olika myndigheter underlättar enligt regeringen naturligtvis sammanställning och bearbetning av uppgifterna i syfte att kartlägga enskilda individer." Det här illustrerar att det inte är så enkelt. Därför är det klokt att nu avvakta av de skäl som jag har angivit, dvs. göra förberedelser för men inte nu slå till med genomförandet av en lagstiftning som ålägger myndigheterna att lämna ut uppgifter i elektronisk form. Slutligen vill jag ta upp en kanske något udda sak, men ändå en sak som finns med i betänkandet. Det gäller reservation nr 9 om riksmarskalksämbetet. Ett stort tack till socialdemokratiska ledamoten Martin Nilsson, som har påtalat det orimliga i att hovet inte omfattas av offentlighetsprincipen. Här har vi då en institution, offentligt finansierad till 100 % och med enbart offentliga arbetsuppgifter, som inte omfattas av offentlighetsprincipen. Det här illustrerar än en gång att monarkin är en anomali, en anakronism, ett främmande föremål, ett feodalt reservat - kalla det vad ni vill, men det passar inte in i ett demokratiskt författningssammanhang. Självfallet ska hovet också omfattas av offentlighetsprincipen. Självfallet måste vi bifalla den här motionen. Jag kanske inte är helt övertygad om att vi denna gång lyckas samla en majoritet för den enda rimliga ståndpunkten, men vi kommer i så fall att fortsätta tjata om att få ett fullt ut demokratiskt och modernt statsskick. Det här är ytterligare en liten del i den kampen, som till slut kommer att krönas med framgång. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 9, och i övrigt till förslaget i utskottets betänkande.

Fru talman! De grundläggande rättigheter som finns för att skydda medborgarna på olika sätt är ett mått på hur demokratisk en stat är. Yttrandefrihet, integritet och offentlighet hör intimt samman i det demokratiska samhället för att stärka medborgarnas värdighet och det svenska samhället. Det här betänkandet berör främst offentligheten, och vi kommer att återkomma till andra betänkanden där integritetslagstiftning och yttrandefrihet återkommer. Det är synd att detta resonemang inte förs utifrån en helhetsbedömning och ett samlat grepp, då människors möjlighet att vara aktiva medborgare är beroende av dessa tre faktorer. Offentlighetsprincipen är en grundbult i den svenska demokratin. Den är medborgarens rätt gentemot myndigheterna, en rätt som garanterar insyn och möjlighet till kontroll över myndighetsutövningen samt ett skydd mot godtycke i bedömningar. Genom detta bidrar offentlighetsprincipen också till en mer effektiv statsförvaltning genom bättre kontroll över handläggning av ärenden och hantering av offentliga medel. Centerpartiet ser allvarligt på de tendenser till att begränsa yttrandefrihets och offentlighetsprinciperna som förekommit, ofta med hänvisning till EU-regler. Både riksdag och regering har vid upprepade tillfällen meddelat att offentlighetsprincipen ska tillämpas fullt ut oaktat medlemskapet i EU. Den debatt som uppkom i samband med ordförandeskapsårets ansvar för just offentligheten i EU-administrationen var bra och visar på vikten av att hårt driva principerna om offentlighet. Marknadsorientering och prioritering av serviceproduktion framför delaktighet har lett till att statliga och kommunala bolag kommit att användas för att kringgå offentlighetsprincipen. Det har blivit allt vanligare att myndigheter frågar efter syfte och identitet hos den som efterfrågar en offentlig handling. Centerpartiet har lagt fram förslag som stärker medborgarnas integritet, yttrandefrihet och tillgång till offentlig information i ett samlat grepp. Vi har lagt fram förslag som värnar dessa tre värden i ett sammanhang och som en helhet, för att värna människors värdighet och stärka den svenska demokratin. Fru talman! I många fall är det självfallet påkallat med sekretess som t.ex. i fråga om personlig integritet. Det finns säkert tillfällen då detta skydd bör stärkas. Det är alltså inte sekretessen i sig det är fel på utan det faktum att man med stor lätthet kan utöka undantagen från en grundlagsfäst rättighet. Det är heller ingen självklarhet om vi tittar bakåt i tiden att det ska vara enkelt att begränsa offentlighetsprincipen genom förändringar i sekretesslagen. Först 1936 bröts sekretessbestämmelserna ut till en vanlig lag, och så sent som 1966 föreslog Offentlighets och sekretesskommittén att regleringen skulle göras i grundlag för att stärka offentligheten. har den ändrats mer än 220 gånger, vanligen genom att nya inskränkningar har tillförts. Sekretessförordningen från samma år har förändrats åtminstone 90 gånger. Det har säkerligen många gånger varit angelägna ändringar och ändringar som påkallats av förändrad numrering i andra lagar. Men de frekventa ändringarna måste rimligen aktualisera frågan om behovet av att diskutera huruvida processen att utöka sekretesslagen bör göras trögare. Fru talman! Mot denna bakgrund finns det skäl att låta en utredning se över om åtgärder bör vidtas för att göra det svårare att ändra i sekretessbestämmelserna t.ex. genom att kräva att undantag från offentlighetsprincipen bör beslutas på samma sätt som grundlag. Därför yrkar jag bifall till reservation 3. Utöver detta bör regering och riksdag stärka offentlighetsprincipen i det egna arbetet. Ett rimligt första steg är att lägga ut de egna diarierna tillgängliga och sökbara på Internet och inleda överläggningar om sådana insatser i landets alla kommuner med kommun och landstingsförbund. Möjligheten att få gehör för Sveriges synpunkter inom det europeiska samarbetet är i stor utsträckning beroende av att vi hävdar dem nationellt även då det innebär konflikter med andra länder inom EU. Svenska myndigheter bör därför konsekvent hävda den svenska offentlighetsprincipen då EU-dokument handläggs och bedöma undantag från offentlighet enligt den svenska sekretesslagstiftningen. De tendenser som kan skönjas att begränsa tillgången till offentliga handlingar oavsett om det handlar om okunskap, ovilja eller rädsla för överordnade måste stävjas. I sammanhanget är regeringens insatser för att öka kunskapen om offentlighetsprincipen och dess tillämpningar välkomna men bör kompletteras ytterligare. Fru talman! Ett första steg i denna riktning är att undanröja möjligheten att använda svepskäl för att förhindra möjligheten att kringgå efterforskandeförbudet eller att helt lämna ut handlingar. Centerpartiet hävdar därför att sekretesslagens 7 kap. 16 §, som säger att sekretess gäller då man kan misstänka brott mot personuppgiftslagen, ska upphävas då sådan misstanke i det närmaste alltid kan anses föreligga. Centerpartiet har svårt att se att denna paragraf kan tillämpas utan att syftet med att efterfråga handlingen undersöks liksom identiteten hos den som efterfrågar handlingen. Intentionen i paragrafen kan alltså stå i strid med den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. Jag yrkar bifall till reservation 6. Utöver informationen menar regeringen att man inte bör tveka att använda kraftfulla verktyg för att värna offentlighetsprincipen. Därför finns det nu skäl, tycker Centerpartiet, att överväga att stärka justitiekanslern med möjligheter att använda disciplinära åtgärder mot anställda eller bestraffa myndigheter som hindrar offentlighetsprincipen. Offentliganställdas yttrandefrihet är en viktig del av den svenska offentligheten. Alla försök att begränsa meddelarfriheten måste bekämpas med kraft. För att anställda ska våga utnyttja meddelarfriheten är det av stor vikt att det finns sanktioner vid övergrepp. Möjligheten till sådana sanktioner bör ingå som en komponent i att stärka justitiekanslerns möjligheter att värna offentlighetsprincipen. Jag ställer mig naturligtvis bakom Centerpartiets reservationer men yrkar endast bifall till reservationerna nr 3 och 6.
Fru talman! Det var väl talat till stöd för offentlighetsprincipen. Jag kan i allmänna ordalag självfallet instämma i det som Åsa Torstensson sade i den delen. Mot den bakgrunden blir det intressant att ställa frågan: Vad har Åsa Torstensson för bra skäl att undanta de kungliga hovstaterna och Riksmarskalksämbetet från offentlighetsprincipen?
Fru talman! Frågeställningen har kommit upp tidigare här i kammaren. De grundläggande skillnaderna rör kungahusets vara eller icke vara. Det är i anslutning till den frågeställningen som vi här har valt att följa majoritetens förslag till beslut.
Fru talman! Jag kan alltså konstatera att Centern utan sakskäl är beredd att undanta en ganska omfattande del av den offentligt finansierade verksamheten från offentlighetsprincipen. Det är inte särskilt betryggande när det gäller andra delar av offentlighetsprincipen. Är det verkligen så att man utan sakskäl kan undanta en så viktig del av den svenska statsförvaltningen från offentlighetsprincipen? Varför kan man då inte undanta andra delar utan sakskäl?
Fru talman! Den problematik som Mats Einarsson belyser är en problematik som vi har diskuterat ett flertal gånger när vi pratar om offentlighetsprincipen. Den har ett samband med vår syn på kungahusets vara eller icke vara. Det har vi också debatterat här i kammaren tidigare. Där skiljer sig våra ståndpunkter från varandra.

Fru talman! För oss liberaler är utgångspunkten att offentlighetsprincipen är en omistlig del i tryckfrihets och yttrandefrihetslagstiftningen. Denna princip har varit en hjärtefråga under Folkpartiets hundra år. Rätten att ta del av allmänna handlingar underlättar inte bara medborgarnas inblick i den offentliga verksamheten utan är också en viktig förutsättning för journalistiskt arbete, fri opinionsbildning och inte minst för den politiska debatten. Det är för oss liberaler självklart att bejaka den fantastiska nya tekniska utvecklingen - jag anser fortfarande att den är ny, om man går tillbaka till Gutenberg - även om vi är väl medvetna om att det finns vissa avigsidor. Den ger oss nya möjligheter att lagra och sända information. Med datorns hjälp kan dokument och handlingar spridas till en stor grupp människor på några ögonblick. Det finns nu helt andra förutsättningar för att ta del av innehållet i handlingar enligt offentlighetsprincipen. Jag har i huvudsak inga invändningar mot den aktuella propositionen om offentlighetsprincipen och informationstekniken utom i ett avseende. Det handlar om rätten för enskilda att få ut elektroniskt lagrade upptagningar i elektronisk form, vilket innebär att det blir en skyldighet för myndigheterna att lämna ut dem. Undantag från kravet på utskrift ska gälla för handlingar som utgör dataprogram, såsom också föreslås av Offentlighets och sekretesskommittén. Detta gäller naturligtvis under förutsättning att det inte finns lagstiftning som hindrar myndigheten att göra det. Men det finns en väsentlig skillnad härvidlag mellan regeringens förslag, som utskottsmajoriteten delar, och Folkpartiets förslag, som jag redovisar i min reservation nr 5. Medan regeringen vill att tryckfrihetsförordningen ändras så att den gör det möjligt att införa en skyldighet för en myndighet att lämna ut elektroniskt lagrade upptagningar i elektronisk form i vanlig lag vill jag att det i 2 kap. tryckfrihetsförordningen direkt införs en sådan skyldighet, naturligtvis under förutsättning att det inte i lag eller förordning finns en bestämmelse som förbjuder detta. Enligt min mening har regeringens modell negativa effekter. Det har också Offentlighets och sekretesskommittén redogjort för. Man har ju prövat dessa båda modeller väldigt noga. Som en negativ effekt kan det upplevas att en reglering i vanlig lag av rätten att få ut allmänna handlingar i elektronisk form innebär en risk att rätten att få en avskrift eller kopia i praktiken kommer att inskränkas. I och med att denna rätt förs över till vanlig lag förändrar man de normativa förhållanden som har gällt sedan länge och där rätten genom sin reglering i grundlag således står över annan lagstiftning. Att rätten att få ut allmänna handlingar i elektronisk form regleras särskilt i vanlig lag kan också upplevas som otillfredsställande ur rättssystematisk synpunkt. Rätten att få en avskrift eller en kopia av en allmän handling kommer vid en sådan lösning att följas av två regelsystem, dels av regler i grundlag, dels av regler i vanlig lag. Lagstiftningen kommer att upplevas som svåröverskådlig, framför allt av människor som inte är jurister. Det gäller faktiskt de flesta. Detta, fru talman, tycker jag är den tyngsta invändningen mot regeringens och utskottsmajoritetens förslag. Till detta kommer att en effekt av en lagteknisk lösning med en reglering i vanlig lag innebär att reglerna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen, som bl.a. handlar om skyndsam prövning och om anonymitetsskyddet, inte blir automatiskt gällande. Vill man att sådana regler ska gälla också vid utlämnandet av allmänna handlingar i elektronisk form måste man reglera detta särskilt. De invändningar som framförs mot en direkt grundlagsreglering av detta handlar bl.a. om integritetsaspekter. Självfallet måste de begränsningar och skyddsbestämmelser som gäller för den personliga integriteten och som finns enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen beaktas. Men det måste göras oavsett i vilken teknisk form en handling utlämnas. Nej, fru talman, min modell med direkt grundlagsreglering av skyldigheten att lämna ut elektroniskt lagrade upptagningar i elektronisk form är bättre än den som regeringen föreslår och utskottsmajoriteten står bakom. Därför yrkar jag bifall till reservation nr

Fru talman! Vi befinner oss i ett slags kommunikationskaos, en rymd av digitala nollor och ettor, där makteliterna men framför allt de yngre generationerna i den rika världen lärt sig konsten att utnyttja den exploderande teknikutvecklingen. Den här utvecklingen är på både gott och ont, förstås, men den är omöjlig att hejda. Avstånden mellan de som har tillgång till och kan behärska de nya verktygen och de som står utanför och bortom ökar. Det positiva är att gamla maktstrukturer, som länge behärskats av givna begränsade eliter i samhällena, bryts upp och att tillgång till information och kommunikation kommer många fler till del. Det är inget mindre än en global kommunikationsrevolution vi befinner oss i. Vi har, fru talman, två grundlagar som direkt drabbas av det som nu pågår, nämligen tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, varav den förra har en flerhundraårig historia och den senare bara ett decenniums. Betänkandet vi behandlar nu föreslår några mindre men ändå mycket viktiga förändringar i tryckfrihetsförordningens 2 kap. Tidigare talare har tagit upp dem, så jag ska inte upprepa dem. I Miljöpartiets motion frågar vi oss, om vi ska gå in på detaljer, vad som menas med "rutinbetonade åtgärder". Vi kan se en risk för att offentlighetsprincipen inskränks, och vi kan, precis som Lagrådet, ana stora problem med att se skillnad på s.k. färdiga elektroniska handlingar å ena sidan och sammanställningar av uppgifter ur en upptagning av automatiserad behandling å andra sidan. Regeringen tycks medveten om svårigheterna, men vågade ändå inte nu ändra i definitionen av begreppet upptagning och hänvisar till att gränsdragningsfrågor i stället får avgöras utifrån det enskilda fallet. Här är man ute på hal is. Frågan är om man har skridskor på fötterna eller ens på en fot. Regeringen erkänner att det i de flesta fall inte kommer att finnas någon skillnad i tillgänglighet mellan färdiga elektroniska handlingar och sammanställningar av uppgifter ur upptagningar. Ändå menar man, av principiella skäl, att det i tryckfrihetsförordningen klart bör framgå att färdiga elektroniska handlingar faktiskt är förvarade hos myndigheten, om myndigheten klarar av att ta fram och hantera dem, oavsett rutinbetonade åtgärder eller ej. Vi i Miljöpartiet anser att tryckfrihetsförordningen redan nu, men särskilt framöver, inte täcker in den utveckling vi befinner oss i på det kommunikativa området. Det behövs en fullständig och förutsättningslös revidering, och den bör också omfatta YGL i syfte att åstadkomma en grundlag i fas med den mediala och tekniska verkligheten och dess utveckling. En invändning är givetvis att man inte då och nu ska ändra i våra grundlagar, men det är en kommunikationsrevolution som pågått de senaste 20 åren och vänt upp och ned på många begrepp och beskrivningar. Utskottsmajoritetens huvudinvändning mot en grundlig och förutsättningslös revidering är risken för att en samlad grundlag kan tunna ut det skydd för skrifter som nu ges i tryckfrihetsförordningen. Det har jag svårt att förstå. Avsikten är ju tvärtom att stärka skyddet för kommunikationen över huvud taget, oavsett om den sker i tryckt skrift eller genom andra medier. Det gäller att var någorlunda förutseende, och bara dagens svårighet att förstå och tolka innehållet i tryckfrihetsförordningen borde kunna väcka den tyngst slumrande björn. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation Den s.k. biblioteksregeln borde ses över om inte en fullständig revidering av TF kommer att göras. Det måste införas bestämmelser som reglerar hur de informationsmängder som en myndighet har tillgång till via Internet ska behandlas från offentlighetssynpunkt, men också göras konsekvensanalyser av en sådan nyordning. Vi ifrågasätter om alla handlingar åtkomliga via Internet ska anses som inkomna och förvarade och om all via Internet tillgänglig information har karaktären av referensmaterial. Det behövs en analys av förvaringsrekvisitet och kriterierna för vad som i sammanhanget är att definiera som offentlig handling. Utskottsmajoriteten ser ändå att det finns problem med avgränsningen. Man menar att utvecklingen på sikt faktiskt kan leda till behov av reglering som i en eller annan utsträckning utesluter att alla handlingar som kan kommas åt via Internet ska anses förvarade hos myndigheten. Ändå är man inte beredd att förorda en utredning av frågan nu, dvs. man ser farorna men man vågar inte ta steget och börja röra i detta. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Man borde i stället vara förutseende och vilja sätta i gång en ny analys eftersom vi så att säga befinner oss i ett kommunikativt revolutionsläge. Vi måste agera i det, menar jag. För övrigt, fru talman, vill jag bara säga att jag personligen tillstyrker den reservation som handlar om de kungliga hovstaterna och Riksmarskalksämbetet. Jag menar också att man inte kan undanta dessa från offentlighetsprincipen.